Herr talman! Mats Hellström har frågat mig om regeringen avser ta initiativ till att de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter i Argentina och Uruguay tas upp på dagordningen vid FN:s mänskliga rättighetskommissions just inledda session. Till att börja med vill jag framhålla att överläggningarna i kommissionen äger rum i två delar, en öppen och en sluten. Under sessionens öppna del tar mani år upp frågor om de mänskliga rättigheterna i vissa bestämda länder och områden, nämligen Chile, södra Afrika. de av Israel ockuperade områdena och Cypern. Jag måste konstatera att det f. n. är utsiktslöst att få nya länder upptagna under särskilda punkter på kommissionens dagordning. Däremot kommer vi att utnyttja de tillfällen som erbjuder sig att påtala kränkningar mot mänskliga rättigheter även i länder, som inte är upptagna på dagordningen. Under den slutna delen av sessionen behandlas en allmän dagordningspunkt, avseende sådana situationer som kännetecknas av grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter varhelst i världen de inträffar. Eftersom förfarandet är konfidentiellt, kan jag inte här redovisa vilka länder som i år kommer att behandlas under denna dagordningspunkt. Vår allmänna inställning är att påtalade kränkningar av mänskliga rättigheter också skall föranleda åtgärder från kommissionens sida. Svårigheterna att nå konkreta resultat har dock visat sig utomordentligt stora.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Tyvärr har jag fått ett passivt svar, som inte ger mig några förhoppningar om att den svenska regeringen kommer att vara aktiv när det gäller Argentina och Uruguay, trots att dessa länder hör till dem som i sin politik mest systematiskt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna. Det rör sig i bägge länderna om en systematisk utrotning av oppositionen och om ett försök att 63 Om ett svenskt FN-initiativ rörande förhållandena skrämma de båda ländernas folk till tystnad på samma sätt som Pinochet Juntan i sitt land. Det är samma politik och samma typ av repression i Chile, Argentina och Uruguay. Enligt uppskattningar i tidningen Le Monde nyligen finns det i Argentina mellan 12 000 och 17 000 politiska fångar. 6 000 människor har dödats efter militärkuppen 1976. Man räknar med att tusentals fackföreningsledare sitter fängslade. Minst hälften av fackföreningsledarna har enligt Le Mondes uppskattning dödats. Mer än 3 000 föräldrar och vänner till politiska fångar har också fängslats. Av dem beräknas åtminstone något tusental ha dödats. I Uruguay anses åtminstone 50 000 människor ha passerat militärfängelserna efter kuppen där. Vi vet att det i båda ländernas militärfängelser rör sig om medeltida grymhet och tortyr. Dessutom ges de arresterade sällan möjlighet att ta del av skälen till arresteringen. Deras advokater, släktingar och anhöriga får inte heller veta på vilka grunder människorna fängslats. Argentina och Uruguay tillhör alltså de länder som mest hårdhänt och systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Jag beklagar därför att regeringen inte ansett det förenligt med sina värderingar att driva frågan om kränkning av mänskliga rättigheter i Argentina och Uruguay och försöka få upp den på FN:s mänskliga rättighetskommissions dagordning. Det förvånar mig också att svaret andas en så pessimistisk syn på möjligheterna att arbeta inom FN:s mänskliga rättighetskommission. Svaret slutar med följande mening: ”Svårigheterna att nå konkreta resultat har dock visat sig utomordentligt stora.” Men i det svar som utrikesministern gav till Margaretha af Ugglas gällande den svenska regeringens inställning till möjligheterna att ta upp frågan om Cambodja vid samma sammanträde i FN:s mänskliga rättighetskommission återfanns inte denna pessimistiska syn på arbetet inom kommissionen. I det svaret var utrikesministern betydligt mera positiv. Jag beklagar att utrikesministern i det nu lämnade svaret ger uttryck för en mera pessimistisk syn på regeringens möjligheter att väcka opinion kring Argentina och Uruguay.

Herr talman! Jag kan uttrycka samma beklagande som Mats Hellström framförde med anledning av att man tyvärr måste se litet olika på möjligheterna att driva olika frågor i FN:s mänskliga rättighetskommission såsom den är sammansatt och såsom dess arbete läggs upp. Jag är också mycket oroad över att vi har ett så otillräckligt maskineri för att driva frågorna om de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang och att också kontrollen — i den mån internationella insatser härför varit möjliga — av att dessa rättigheter tillgodoses är så svår att genomföra. Det är procedurfrågor i kommissionen som gör att dessa frågor är så svåra att få ett riktigt fast grepp om. Vad jag sade i mitt svar, där jag direkt tog upp Mats Hellströms fråga om vi kunde få med dessa ärenden på dagordningen under innevarande session, har sin grund i att vi dragit den slutsatsen att det f.n. inte finns några förutsättningar att få nya länder upptagna på kommissionens dagordning för den öppna delen av kommissionens överläggningar. Det är kommissionens sammansättning, de konstellationer som har uppvisats vid tidigare röstningar i dessa frågor och våra erfarenheter av arbetet i kommissionen som har gjort all vi har måst dra denna slutsats när det gäller ett initiativ för att få upp Argentina och Uruguay på dagordningen. Det skulle kunna inträffa att ett svenskt förslag, som drevs mycket hårt, skulle få en majoritet emot sig, och det skulle i sin tur tas som en legitimation av de länder som det är fråga om i detta fall, Argentina och Uruguay — och det är inte det som vi vill åstadkomma i kommissionens arbete utan vi vill nå positiva och konkreta resultat. Vi vill använda andra vägar, och det gör vi också. Vi kommer, där så är möjligt, att utnyttja alla andra tillfällen att påtala kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, och vi kommer efter bästa förmåga att försöka hitta möjligheter att bevaka rättigheterna för dem som lever under omänskligt förtryck och i förnedring överallt i världen. Herr talman! Under flera år har flyktingar tillhörande många olika organisationer — politiska, religiösa och humanitära — anmält Argentina och Uruguay till FN:s mänskliga rättighetskommission. Men det krävs att medlemsstater i FN aktivt arbetar för att dessa länder skall tas upp på dagordningen. Jag måste dra den slutsatsen av utrikesministerns svar, att Sverige inte aktivt har arbetat för att få upp Argentina och Uruguay på dagordningen. Nästa fråga blir sedan om man lyckas på denna väg, men man har tydligen inte försökt driva detta inom kommissionen, och det beklagar jag.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig när jag avser att förelägga riksdagen förslag om fackliga förtroendemän, möten på betald arbetstid och arbetslivsforskning. Bakgrunden till frågan är att någon proposition med anledning av nya arbetsrättskommitténs betänkande inte har tagits uppi förteckningen över de propositioner som är avsedda att avlämnas under våren 1978. Propositionsförteckningen upprättades samtidigt som remisstiden gick ut. Regeringen ansåg det olämpligt att sätta upp frågan på propositionsförteckningen innan remissinstanserna hade sagt sitt och regeringen hade hunnit bilda sig en uppfattning om remissutfallet. facklig verksamhet på arbetsplatsen Beredningen av detta ärende pågår nu inom arbetsmarknadsdepartementet. Arbetet är emellertid komplicerat. Det rör sig om inemot 50 remissyttranden på sammanlagt mer än 350 sidor. Remissinstanserna är i många fall inbördes mycket oeniga. Särskilt gäller det omfattningen av det fackliga arbetet och arbetsplatsmötena samt kostnaderna för reformen. Allvarlig kritik har riktats mot vissa av förslagen från föreningsrättsliga och andra arbetsrättsliga utgångspunkter. Samhällets neutralitet till parterna på arbetsmarknaden har också satts i fråga. Det krävs tid för analyser och överväganden. Även lagrådets yttrande bör inhämtas. Ett regeringsförslag kan därför inte föreläggas riksdagen för behandling tidigare än till hösten.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, men svaret ger inte besked. Det tyder på att regeringen har beslutsångest när det gäller den här frågan. Jag vet att Per Ahlmark under valrörelsen gick ut och talade mycket väl om möten på betald arbetstid, och jag kan inte tänka mig att Per Ahlmark skulle göra det om han inte också avsåg att man, om han fick chansen, vilket han sedan fick genom valresultatet, skulle klara ut den av riksdagen begärda reformen. Nu är det dessutom så att de här frågorna, som nya arbetsrättskommittén har lagt förslag om, är ett block, en enhet. Det är helt enkelt så att om medbestämmandelagen skall få sådant utfall som man har förutsett när man stiftade lagarna, så måste de här komplementen till om både regionala fackliga förtroendemän och om rätten till möten på betald arbetstid. I hela blocket ligger också nödvändigheten att klara ut frågan om forskning. Låt mig bara säga några ord om regionala fackliga förtroendemän. För att inflytandefrågorna skall ha någon som helst betydelse på de små arbetsplatserna krävs att man får fram regionala fackliga förtroendemän. Om inte kommer det att betyda att vi även i fortsättningen — precis som i dag — får ha två arbetsmarknader, en arbetsmarknad med de stora företagen, där inflytandefrågorna regleras på ett hyggligt sätt, och en arbetsmarknad med de små arbetsplatserna, där vi inte får samma möjlighet. Det är naturligtvis inte bra, inte heller för småföretag, att hamna i det läget. På längre sikt, när medbestämmandefrågorna kommer att anses som en naturlig del av arbetet, är det klart att de små företagens möjligheter att konkurrera om arbetskraft blir sämre, vilket betyder att de problem som i dag finns på små arbetsplatser kommer att ytterligare öka. Folk kommer helt naturligt att söka sig till arbetsplatser, där man har möjligheter att påverka sin egen situation och den kollektiva situationen, hellre än till en arbetsplats där man inte har sådana möjligheter. Alt regeringen kan ha problem är förståeligt, med tanke på den anstormning som kommit från arbetsgivarsidan. Både SAF. Sveriges företagares riksförbund och andra företagsorganisationer stormar verkligen mot det här förslaget. Och vad regeringen nu har att göra är att ta ställning för eller cmot löntagarna. Det är den situation som råder. LO och TCO har ju i sina remisser helt klart och entydigt sagt att man vill ha förslaget genomfört. Per Ahlmark säger också i sitt svar att ett regeringsförslag inte kan läggas fram förrän till hösten. Det är sorgligt därför att, som jag redan påpekat, ett sådant förslag är en förutsättning för att MBL skall klaras ut. Det står i svaret: ”——-— kan därför inte föreläggas riksdagen för behandling tidigare än till hösten.” Jag vill ställa frågan till Per Ahlmark: Skall detta göras? När det gäller neutraliteten skulle jag också vilja ställa en fråga: Vad anser Per Ahlmark om förslaget från nya arbetsrättskommittén angående neutralitetsdelen? De enda som har fört fram den tanken är SAF och andra företagsorganisationer.

Lars Ulander säger att det har varit kritik enbart från arbetsgivarsidan. Jag antar att han då räknar in Landstingsförbundet och Kommunförbundet i arbetsgivarsidan, inkl. sina egna partivänner i Landstingsförbundets och Kommunförbundets styrelser. Landstingsförbundet anför att förslaget är i ”mindre grad anpassat till de krav som ställs på landstingskommuna!l verksamhet” och att det är ”på några punkter knapphändigt och oklart”.

De har alltså riktat allvarlig kritik mot lagförslaget. Om vi skulle ha lagt en proposition för behandling under vårriksdagen, hade vi tvingats att vara klara med en lagrådsremiss i dag eller för någon vecka: sedan. Tre-fyra veckor hade vi haft på oss efter det att remisstiden gått ut för att överarbeta de mängder av synpunkter som kommit in i remissvaren och sedan klara av en lagrådsremiss och en proposition under vårriksdagen. Vi kommer att ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att diskutera det vidare lagstiftningsarbetet. Vi tänker inte forcera fram en produkt på några få veckor, utan vi vill att det förslag som läggs på riksdagens bord skall vara genomtänkt.

Herr talman! Jag uppfattar Per Ahlmark på det sättet att en proposition skall läggas på kammarens bord i höst i den här frågan. Om ordet kan innebär någon glidning skulle jag vilja att Per Ahlmark preciserade detta. facklig verksamhet på arbetsplatsen På frågan om vilka som har yttrat sig för att detta snart skall genomföras vill jag säga att både LO och TCO har kommit med mycket grundliga yttranden; de har gått igenom frågan punkt för punkt och ställt sig bakom den nya arbetsrättskommitténs förslag. Visst är Landstingsförbundet och Kommunförbundet arbetsgivarorganisationer — de är ju arbetstagarnas motparter på den kommunala och den landstingskommunala sidan! Att man där kan ha de här synpunkterna må vara hänt, men för mig framstår ändock löntagarorganisationernas krav, och även kravet på ett snabbt genomförande, såsom det väsentliga. Jag skulle fortfarande vilja veta om ordet ”kan” här bör likställas med ordet ”skall”.
Herr talman! Jag har ju redan get Lars Ulander ett klart besked: det är regeringens målsättning att lägga en proposition på riksdagens bord för behandling under höstriksdagen. Nu säger Lars Ulander: Ja, se Landstingsförbundet och Kommuntförbundet skall man inte bry sig så mycket om, för de är ”motparter”! Därmed för han ju åt sidan en rad av sina egna ledande partikamrater! | Men okej. Man kan ju se på vad de juridiska instanserna yttrat. Hovrätten för Övre Norrland är mycket kritisk till flera opreciserade och oklara uttryck i den föreslagna lagtexten. Kammarrätten i Sundsvall pekar på att utrymmet för skilda tolkningar är betydande. Försvarets civilförvaltning, televerket, riksrevisionsverket, statens avtalsverk, statens förhandlingsråd, ordförandena i arbetsdomstolen — alla har de en rad olika synpunkter från juridisk och lagteknisk synpunkt, som man inte bara kan nonchalera. Tänk, om man bara skulle säga: Vi struntar i det! Därmed skulle man då också ha sagt att vi struntar i remissopinionen och att vi struntar i om vi lägger fram en produkt som är genomtänkt eller inte.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Per Ahlmark vilken utredning som inte när den granskats av remissinstanser har fått kritik. Det finns naturligtvis inte någon utredning över huvud taget, som inte har blivit utsatt för kritisk behandling. Detta är ju en fråga om vad man har i botten, vilken vilja man har och vad man har för intresse av ett genomförande av en utrednings förslag. Jag hävdar bestämt att om den viljan hade funnits inom regeringen skulle regeringen mycket väl ha kunnat klara av att komma med en proposition redan under vårriksdagen. Sedan säger också Per Ahlmark att det är regeringens målsättning, men vad ligger i detta? Skall det komma ett genomförande av målsättningen, eller är det bara en målsättning, så att man enbart om det blir politiskt möjligt för regeringen avser att få igenom ett förslag i de här frågorna?
Herr talman! Regeringens målsättning är att förelägga riksdagen en proposition för behandling under höstriksdagen. Det är alltså regeringens avsikt att göra det. Jag kan inte vara klarare än så. Men om Lars Ulander menar att det är bristande vilja från vår sida, undrar jag: Vad är då en remissomgång till för? När det är 350 sidor som nästan 50 remissinstanser samt mängder av människor i olika organisationer och institutioner har yttrat sig om och kommit med synpunkter på — positiva och negativa — skall man då bara säga att man struntar i allt detta? Vi lägger i stället fram en lagrådsremiss och sedan en proposition, där vi tar hänsyn till remissinstanserna. Och när regeringen dessutom avser att i det vidare arbetet på lagstiftningsprodukten ta kontakt med arbetsmarknadens parter, skulle vi då strunta i det också? Skulle vi ha forcerat fram propositionen på tre-fyra veckor? — Jag tycker att det skulle ha varit mindre ansvarsfullt, och därför har vi inte gjort det.

Herr talman! Kontakten med arbetsmarknadens parter är ju redan tagen. Vi har remisserna från LO, TCO och SAF, och vi vet vad de vill. SAF säger blankt nej till detta. Vad mer vill man veta från det hållet? LO och TCO säger att man vill ha detta genomfört enligt kommitténs förslag. Vad vill man veta mer från det hållet? Den här typen av åtgärder kan man naturligtvis använda om man vill skjuta frågan på framtiden. Men jag begriper inte hur en arbetsmarknadsminister skall kunna få fram mer precisa uppfattningar från arbetsmarknadens parter än vad man har fått fram i remissomgången.

Herr talman! Ett antal remissinstanser — jag har nämnt några — har framför allt från juridisk utgångspunkt satt frågetecken i kanten och uttalat klar kritik beträffande delar av det här lagförslaget. Då är det väl naturligt för regeringen att, innan man lägger fram en lagrådsremiss och proposition, ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att resonera om sådana problem. Jag betraktar inte kontakter med arbetsmarknadens parter som ett sätt att förhala frågan utan som ett sätt att vidga förståelsen för varandras synpunkter och fördjupa värdegemenskapen i det svenska samhället.

Herr talman! Jag måste ytterligare en gång framhålla att LO och TCO har sagt att man vill ha detta genomfört i enlighet med kommitténs förslag. Det finns juridisk expertis hos båda dessa organisationer. SAF, som likaså har juridisk expertis i sin organisation, har sagt blankt nej. Varför har det blivit på detta sätt? Jo, helt enkelt därför att man har olika intressen. Det finns nämligen anhängare av den filosofin att så fort någonting gynnar arbetarparten måste det missgynna arbetsgivarparten. Därför är naturligtvis SAF:s inställning begriplig. Men regeringens inställning är inte facklig verksamhet på arbetsplatsen begriplig, om man vill lägga fram en proposition under våren — för det är helt möjligt eftersom detta inte är någon stor sak i och för sig. Regeringen måste ju ha vetat om att detta varit på gång och förberett cen massa jobb. Som jag sade i mitt första inlägg uppfattar jag det så att man använder de här argumenten därför att man via dem kan slippa ta fighten i regeringen nu under våren. Man skjuter även på den frågan.

Herr talman! Att jag ställde frågan om vad regeringen avser att göra för att garantera de handikappade parkeringsplatser har främst två orsaker. Vi upplever i storstäderna — och då främst i Stockholm — att trafikproblemen ständigt ökar. Kollektivtrafiken försämras ständigt, och därigenom ökar privatbilismen. Denna ökade privatbilism orsakar förutom miljöförstö Nr 81 ring också stora parkeringsproblem. Torsdagen den För att i viss utsträckning råda bot på parkeringsproblemen och därigenom 16 februari 1978 trafikfarliga situationer har Stockholms kommun låtit forsla bort fordon från parkeringsplatser, reserverade för handikappade eller för yrkestrafik, men Om ökat antal också från rent trafikfarliga platser. Domen i Stockholms tingsrätt har parkeringsplatser upphävt kommunernas möjligheter att hålla de reserverade platserna fria till för handikappades dem som de är reserverade för. fordon För att de handikappade skall kunna delta i arbetslivet och i kulturlivet fordras att de som har speciella fordon också garanteras parkeringsmöjligheter. De möjligheterna har påtagligt försämrats efter tingsrättens utslag. Lagen räcker inte till eller i vart fall inte den tolkning som rätten gjort. Det finns i Stockholms innerstad ungefär 145 parkeringsplatser reserverade för handikappade. Detta är alldeles för litet, även om dessa parkeringsplatser endast används av dem som de är avsedda för. Efter rättsutslaget används dessa platser i än högre grad av andra bilister än handikappade. De handikappade kommer inte åt sina platser. Många tvingas nu att avstå från att delta i arbetslivet, att låta bli att gå på teater och i affärer eller att delta i andra aktiviteter bara för att kommunen inte längre får forsla bort de bilar som parkerats ”fel”. Om en handikappad ändå anser sig vilja delta i det normala livet — och det måste han väl få — kan han tvingas att själv felparkera och därigenom få sin bil bortforslad på grund av att den parkerats på ett trafikfarligt sätt. exempelvis nära ett övergångsställe, en gatukorsning e. d. Alternativet är alltså inte på något sätt tilltalande eller acceptabelt. Det är utifrån dessa problem för de handikappade och även för yrkesförarna som jag ställt frågan till kommunikationsministern. Men jag har gjort det även av en annan orsak, nämligen det inhopp som kommunikationsministern gjorde i pressdebatten och kallade kommunens bortforsling av bilar för hetsjakt på privatbilismen. Var det så att mäktiga kapitalintressen, som bilindustrin, eller vissa Östermalmsinvånare var hotade? Kommunikationsministern försvarade privatbilismens utbredning och försvarade därigenom också nedrustningen av kollektivtrafiken. Det är en allvarlig inställning som landets kollektivtrafik minister har gett uttryck för. Svaret från kommunikationsministern är alltså jaså. Yrkeschaufförer och handikappade kommer inte att få någon som helst hjälp från regeringen för att deras speciella parkeringsplatser skall kunna hållas rena från obehörigt parkerande.
Herr talman! Mycket, det mesta kanske, av det som Tommy Franzén sade i sin replik var fel och ovederhäftigt. Därför skulle jag kanske inte bry mig om att bemöta det. Jag vill dock påpeka ctt par saker. Först och främst avsåg tingsrättens utslag inte P-platser för handikappade utan en P-plats reserverad för lastbilar. Därför är det, som jag sade i mitt svar, nog så att Tommy Franzén har dragit för vittgående slutsatser för andra fall än Äl! det som avsågs i det aktuella rättsfallet. Tommy Franzén säger nu att antalet P-platser för rörelsehindrade i Stockholm är för litet. Det vill jag inte bestrida eller ha någon bestämd åsikt om. Men är det så ligger det på kommunens eget ansvar att reservera fler parkeringsplatser för rörelsehindrade. Det är en sak som det finns möjlighet till enligt de ändringar i lagen som den nuvarande regeringen har vidtagit och som jag nämnde i mitt svar.

Herr talman! Jag är inte lika övertygad som kommunikationsministern om att jag har dragit för vittgående slutsatser. Det har nämligen sagts här beträffande domstolsutslaget att bortforsling endast får ske från platser där parkering är rent trafikfarlig. Parkeringsplatserna för handikappade ligger inte i de trafikfarliga områdena. Jag är på det klara med att antalet platser för handikappade i Stockholms kommun är för litet. Därför har vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen krävt en avsevärd ökning av parkeringsplatser reserverade för handikappade. Men någon ökning har inte kommit till stånd. Oavsett detta måste det vara av intresse att de handikappreserverade platserna hålls rena från dem som inte har där att göra. De handikappade har problem ändå att ta sig till olika aktiviteter — arbete, kultur osv. — utan att dessutom behöva parkera långt därifrån. Jag kan ge ett exempel: En kvinna som är handikappad och som har sitt arbete i centrala staden har fått ytterligare svårigheter att sköta sitt jobb efter tingsrättens utslag. När hon kommer på morgonen och skall parkera på någon av de båda reserverade platserna är de oftast upptagna. Hon har vid flera tillfällen tvingats köra hem igen och ringa till jobbet och förklara att hon inte kan komma. Är det så kommunikationsministern vill ha det? Jag kan definitivt inte acceptera att det skall vara på det viset. Kommunikationsministerns svar ger inget som helst stöd för att regeringen vill ändra på den här oordningen.

Herr talman! Gällande föreskrifter innebär att regeringen inte behöver, vare sig genom egna beslut eller genom förslag till riksdagen, ändra på vad Tommy Franzén kallar oordning. Gällande regler ger möjlighet för kommunerna att sköta parkeringsproblemen på ett tillfredsställande sätt, om kommunerna vill. Med anledning av ett öppet brev från trafikborgarrådet i Stockholm har jag förklarat att jag anser att sådan parkering som sker i kollektivfil, på trafikfarligt sätt — utanför kollektivfil — eller på P-plats för rörelsehindrade är sådana fall av parkering där kommunen enligt bortforslingslagen äger rätt att flytta på fordonet. Det har jag skrivit. Det är min bestämda åsikt. Den står jag för, och jag vet att hela regeringen står bakom mig i det fallet.

Herr talman! Det som kommunikationsministern senast sade var glädjande, nämligen att kommunikationsministern till gatuborgarrådet i Stockholm har gett uttryck för denna synpunkt. Jag tror emellertid inte att det är så säkert att de som skall döma enligt lagen har det synsättet. Men är det så att kommunikationsministern anser att den lag som nu finns har använts felaktigt av Stockholms tingsrätt måste det naturligt till en ändring i lagstiftningen som talar om att det här är ett felaktigt beslut. Det får väl ändå inte vara någon större skillnad om det gäller en lastbilsparkering, där en lastbilschaufför kan ställa ifrån sig bilen för att ta matrast, eller om det gäller en parkeringsplats för handikappade. Dessa parkeringsplatser ligger f. ö. inte på några trafikfarliga sträckor.

Det aktuella regeringsbeslutet innebär i korthet att SJ under trafikåret 1978/79 skall bedriva regional busstrafik i samma omfattning som innevarande år. Regeringen kan i undantagsfall medge avvikelse från skyldighet att bedriva trafik. Vad som är regional busstrafik avgörs enligt gällande bestämmelser av bussbidragsnämnden efter förslag av länsstyrelserna. Nämnden utgår då från bl.a. kontaktbehov och alternativa resemöjligheter. Bussbidragsnämnden har ännu inte fattat något beslut för trafikåret 1978/79.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Den här frågan gäller den svåra gränsdragningen mellan den interregionala, den regionala och den lokala trafiken. Den interregionala trafiken har nu förstärkts av ett ökat resandeunderlag. Man kan då gå över från busstrafik till spårbunden trafik. SJ har nu framlagt förslag till förändringar på många linjer i landet vilka avses träda i kraft vid tidtabellsskiftet i maj månad. Skall vi få en verkligt attraktiv kollektivtrafik gäller det att se till att vi fåren godtagbar service för dem som bor mellan de större stationerna. Det svar jag fick av kommunikationsministern förvånade mig något. Här har pågått en planering. I går skulle kommunernas anslagsäskanden om statsbidrag för den lokala trafiken vara inne: de här olika trafikdelarna hör ju ihop. Skall jag tyda kommunikationsministerns svar på det sättet att den trafik som nu bedrivs skall bedrivas och att de aviserade förändringarna. som är av mycket ingripande art — åtminstone för den del av landet där jag bor — inte kommer att genomföras?

Herr talman! Det var kanske att dra litet för långtgående slutsatser av vad jag sade. Men sista ordet i denna fråga är ännu inte sagt. eftersom bussbidragsnämnden inte fattat något beslut. Den förändring som föreslås mellan trafiken i dag och den plancrade trafiken är att fyra dubbelturer med buss som stannar vid alla stationer skulle bytas ut mot två tågpar som bara stannar i Fränsta, Stöde, Sundsvall och Ånge. Förbindelserna mellan Ånge och Sundsvall blir därigenom bättre. eftersom tåget går snabbare än bussarna: man får alltså förkortad restid. Den busstur som går mellan Ånge och Sundsvall stannar emellertid överallt där folk vill stiga på. Den tar en halv timme längre tid än tåget på hela sträckan. Men något ställningstagande från bussbidragsnämnden föreligger ju som sagt ännu inte. I en proposition, som kommer att föreläggas riksdagen om någon vecka, om ett förstärkt bussbidragssystem och gemensamt huvudmannaskap för kollektivtrafiken kommer jag att föreslå att gränserna i bidragshänseende mellan lokal och regional trafik skall tas bort. Därigenom får man större möjligheter att på ett rationellt sätt lösa de problem som uppstår i detta fall.

Herr talman! Jag tackar för det senaste glädjande beskedet. Vi vill ju alla ha en genomgående, snabb regional trafik med tåg, och det är nu att hoppas att vi också kan få enbusstrafik som ger den service som befotkninen i den tämligen tättbefolkade ådalen behöver.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. I onsdags morse förra veckan fick jag information om att SJ inte tänkte ändra sitt beslut alt lägga ned stationerna Sösdala, Bjärnum och Vittsjö i Hässleholms kommun med anledning av regeringens beslut den 26 januari. Jag tog omedelbart kontakt med chefen för Malmö trafikdistrikt. Han bekräftade förhållandet och meddelade också att man tänkte fullfölja indragningen av stationerna Tjörnarp och Stehag, som ligger litet längre söderut på den linjen. Jag blev förvånad och ledsen över vad jag hörde. Ett par dagar tidigare hade jag nämligen samtalat med den lokala SJ-personalen som då, efter regeringens överläggningar med Lars Peterson och ställningstagande i frågan, hade känt sig lugnad. Varje gång man gör en inskränkning i järnvägarnas service minskas vår handlingsfrihet när det gäller att satsa på järnvägar som en verklig stomme i en framtida kollektivtrafik. Miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl liksom önskvärdheten av en mer energisparande trafik gör det nödvändigt att stimulera den rälsbundna trafiken. En decentralistisk politik som innebär utveckling även av mindre orter och av glesbygd kräver att dessa områden kommer i åtnjutande av en god kollektiv trafikstandard. Den kollektiva trafiken måste utformas så, att den blir ett attraktivt alternativ till privatbilismen. Det är särskilt viktigt för de grupper som saknar bil eller av andra skäl är förhindrade att köra bil. Sedan flera år tillbaka arbetar den trafikpolitiska utredningen med den framtida trafikpolitikens utformning. Utredningen bedöms avsluta sitt arbete i år, och det finns anledning att förmoda att regeringen därefter kommer att föreslå riksdagen att fatta beslut bl.a. om en kollektivtrafik som ligger i linje med regeringsförklaringen. De argument för nedläggning som SJ anför är rätt allmänt formulerade. Låg resandefrekvens och dålig lönsamhet har naturligtvis ett samband med att det är få tåguppehåll och föga praktiska tider för de här tågen. Att det skulle föreligga tidtabellstekniska och tågföringsmässiga hinder för dessa uppehåll förefaller orimligt. Inom det trafiksystem som ur miljö och resurssynpunkt har de största fördelarna måste problem och motgångar mötas med en offensiv politik och inte med nedläggningar. Resandefrekvensen kan ökas genom anpassning av tidtabeller och service till människornas behov. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han anser att de här indragningarna är sådana ändringar — som han talar om i svaret — ”som är oundgängligen nödvändiga för en anpassning till den förbättring och systematisering av tidtabellerna på huvudlinjerna som SJ planerar”. Vi vet att SJ planerar entimmestrafik exempelvis mellan Malmö och Stockholm. men så trångt är det väl ändå inte på spåren.

Herr talman! Det föreligger alltid svårigheter att förena fjärrtågtrafik med lokaltrafik på spår. Det blir särskilt markerat när man går in för s.k. styrda tidtabeller. För att använda Karl Erik Olssons egna ord vore det ”orimligt” om det inte skulle vara så. För att förklara detta skulle jag behöva en halvtimme, men jag skall försöka att göra det snabbt. På linjen Stockholm-Malmö har systematiseringen av tidtabellerna för varje år kunnat sträckas allt längre söderut. Vi började med sträckan Stockholm-Mjölby, och den systematiserade tidtabellen omfattar sträckan Stockholm-Alvesta. Man har på denna sträcka entimmestrafik i båda riktningarna enligt s.k. styrd tidtabell, dvs. tågen går varje timme på samma minut. SJ planerar att från den 28 maj sträcka ut denna tidtabell till Hässleholm och — så långt det är möjligt — även till Eslöv och Malmö. I princip kommer alltså Malmö att få en förbindelse i timmen på ett bestämt klockslag till och från Stockholm, ofta med direktåg. Detta är en utomordentligt uppskattad form av tågföring. Det visas bl.a. av att allmänheten i allt större utsträckning väljer att åka tåg. Den 20-procentiga ökningen av resandefrekvensen från 1972 vill nu är ett bevis för det. Men det medför svårigheter i anpassningen till andra tåg, framför allt sådana lokaltåg som stannar på många stationer och går betydligt långsammare. Jag skulle kunna visa en bild över de linjer som strålar samman i Hässleholm, vilket på ett tydligt sätt visar detta samband, men tyvärr tillåter inte tiden det nu.
Herr talman! Jag har mycket svårt att tänka mig att det skulle vara så väldigt trångt. Jag vet att det varit diskussioner om detta även i Stockholm när man där började med lokaltrafiken på SJ:s spår. Det var då mycket svårt att förena fjärrtågen och lokaltågen. Men vore det då inte rimligt att öka kapaciteten med ytterligare ett spår på de mest trafikerade områdena, t.ex. i koncentrationsorternas närområde.
Herr talman! Det vill jag inte yttra mig om f. n. Det blir i så fall fråga om en investering av mycket stor omfattning, kanske inte enbart för byggande utan även för inlösen av byggnader och sådant. Men jag kan försäkra Karl Erik Olsson om att vi prövar sådana här ärenden mycket noga just ur trafikförsörjningssynpunkt, och vi kommer att medverka till att allmänheten i de orter som berörs av indragningar som enligt SJ:s sakkunskap är ofrånkomliga av rent tidtabellstekniska skäl får en acceptabel trafikförsörjning.
Herr talman! Jag vägrar själv att acceptera att de här indragningarna skulle vara ofrånkomliga. Jag vill avslutningsvis säga att jag innerligt hoppas att den prövning som regeringen gör kommer att leda till ett beslut som är likartat det som fattades förra året.

Herr talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig av vilken anledning jag avser att uppdra åt den aviserade kommittén för utredning rörande integrationen av handikappade elever i det allmänna skolväsendet ”att överväga integrering av specialskola som även kan omfatta särskola i primärkommunala skolväsendet. med hänsyn till att motsvarande direktiv redan utfärdats för omsorgskommittén”. Den kommitté jag aviserade i budgetpropositionen skall inte behandla frågor rörande särskolan. Enligt 2a§ skollagen omfattar specialskolan undervisning av ”barn som på grund av synskada eller dövhet celler hörseleller talskada icke kunna följa undervisningen i grundskolan”. Särskolan ingår således inte i specialskolan. Som jag anförde i budgetpropositionen avser jag att låta frågan om specialskolans framtida organisation och verksamhetsformer ingå i kommitténs arbetsuppgifter. Dessa uppgifter har tidigare åvilat SSK-utredningen och utgjorde skälet till den fortlöpande kontakt som omsorgskommittén enligt sina direktiv skulle hålla med SSK-utredningen i skolfrågor. Jag finner det naturligt att motsvarande samråd etableras mellan omsorgskommittén och den kommitté jag inom kort avser att föreslå regeringen att tillkalla. handikappade elever i det allmänna skolväsendet

Herr talman! Jag har väldigt svårt att föreställa mig att det kan gagna de handikappades sak att man försöker misstänkliggöra mina avsikter. Förslaget till denna utredning har faktiskt inte runnit upp helt spontant i min hjärna utan har tillkommit just i kontakt med handikapporganisationer och specialister på integration av handikappade. Det har där visat sig finnas problem som behöver belysas. Det jag har skrivit i budgetpropositionen torde visa att mitt engagemang för de handikappade är mycket stort.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Frågan har jag ställt mot bakgrund av den ovisshet som synes råda huruvida riksdagsbeslutet från 1973 om omlokalisering av vissa delar av skolöverstyrelsen till Sundsvall kommer att genomföras. Främst från kommunens synpunkt är det ju av intresse att få kännedom om det. Jag är väl medveten om att det vid beslutstillfället pågick en utredning om skolöverstyrelsens organisation och att den utredningen alltjämt pågår. Men Just därför är det viktigt att man i detta utredningsarbete beaktar de strävanden som statsmakterna haft att omlokalisera delar av statlig verksamhet som bedömts kunna fungera tillfredsställande på andra orter än i Stockholmsområdet. Ett noggrant utredningsarbete föregick riksdagsbesluten 1971 och 1973. och vad gäller de genomförda omlokaliseringarna synes erfarenheterna i varje fall i huvudsak vara goda — verksamheterna har fungerat tillfredsställande på de nya orterna. Riksdagens beslut 1971 och 1973 om omlokalisering av verksamheter motsvarar drygt 10 000 tjänster och har givit värdefulla tillskott av arbetstillfällen och en mer differentierad arbetsmarknad i de mottagande orterna. Till Sundsvall, som är den enda mottagande orten i Västernorrlands län, har hittills verksamheter med ungefär 560 tjänster lokaliserats. På grund av länets och kommunens behov på både kort och lång sikt av en förbättrad arbetsmarknad vore det värdefullt om den omlokalisering av 50 tjänster i skolöverstyrelsen som riksdagen beslöt om hade kunnat genomföras. Jag vill erinra om att regeringen strax före jul i proposition om försvarets fredsorganisation föreslagit att Lv 5 i Sundsvall skall läggas ner, vilket innebär bortfall av mer än 200 tjänster. Om riksdagen följer regeringens förslag på denna punkt måste staten på något sätt genom omlokalisering eller andra regionalpolitiska åtgärder kompensera kommunen och länct för det bortfallet. Men, herr talman, jag avser inte att här ta upp en regionalpolitisk debatt, utan jag vill bara notera att SSK-utredningen varken i direktiv eller i tilläggsdirektiv synes ha fått till uppgift att pröva frågan om skolöverstyrelsen — Nr 81 bör organiseras så att vissa enheter med fördel kan lokaliseras utanför Torsdagen den Stockholmsområdet. 16 februari 1978 Min fråga gällde vilka åtgärder som har övervägts med anledning av riksdagens beslut. Svaret är väl att inga speciella åtgärder har övervägts. Min förhoppning hade närmast varit att utredningen på något sätt hade påverkats att inrikta sitt arbete så att man lättare skulle kunna få en organisation som möjliggör utlokalisering av vissa enheter. Det är nu min förhoppning att vi kan återkomma till den frågan när utredningen framlagt sitt betänkande.

Herr talman! Torsten Karlsson har mot bakgrund av att inget förslag har offentliggjorts om att ge föreningsledare rätt till tjänstledighet för medverkan i skolan och i allmän fritidsverksamhet frågat mig av vilka skäl arbetet med detta har fördröjts. Ett förslag från departementet skall publiceras inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Britt Mogård för svaret. Jag vet inte om jag kan betrakta svaret som positivt, det får jag återkomma till senare. Anledningen till att jag tagit upp frågan om lagstadgad rätt till ledighet för de föreningsledare som medverkar i skolans allmänna fritidsverksamhet är att jag från flera håll mött klagomål över problemen med ledighet från arbetet i sådana här sammanhang. Detta utgör ett hinder för vederbörandes medverkan under skoldagen. Det har från flera håll i de skolor som bedriver denna verksamhet omvittnats att föreningsfolket har svårigheter att få ledigt från arbetet. Britt Mogård har tidigare i kammaren uttalat att hon hoppas att ledighet från de medverkandes arbete inte skulle skapa några problem och att en lagstiftning endast i undantagsfall skulle behöva åberopas. Men erfarenheterna visar att sådana problem är mycket vanliga. Jag måste betona att ledigheten från ordinarie arbete och ersättningen till de medverkande tycks vara verksamhetens största problem vid starten av STA reformen. De vuxna behövs i skolan, och det är just föreningar som skall anordna denna medverkan, så att eleverna får kontakt med den berikande föreningsverksamheten. Att frågan inte kunde lösas i anslutning till att STIA-reformen antogs 1976 berodde på att riksdagen vid det tillfället ännu inte fattat beslutet om medbestämmandelagen. Men det har nu gått så lång tid att regeringen borde 81 ha kunnat komma med förslag och ge riksdagen möjlighet att besluta i tid före läsåret 1977/78. Jag var alltså tveksam till om detta förslag verkligen är positivt. Det grundar jag på att för tre månader sedan avslog riksdagen en motion, 1976/ 77:489, som väckts av ledamöterna Lena Hjelm-Wallén och Åke Green, med motiveringen att man från utbildningsdepartementet inhämtat att frågan utretts och att en PM med förslag till lagstiftning skulle komma inom kort. Det är egentligen samma svar som Britt Mogård ger här i dag. Därför hoppas jag verkligen att detta förslag kommer och är positivt, så att problemet verkligen skall kunna lösas. len skriftserie från föregående år meddelar man alltså att denna fråga tagits upp. Det är i och för sig ganska anmärkningsvärt att man behandlar frågorna på det sättet.
Herr talman! Många av de förslag som fanns med i STA-propositionen var inte så genomarbetade att de utan vidare kunde sättas i verket. Tvärtom har t.ex. frågan om den s.k. bestyrelsen och frågan om ledighet för föreningsledare fordrat ett omfattande och tidsödande förberedelsearbete med hänsynstagande till åtgärder på olika områden innan konkreta förslag kan läggas fram. Jag kan nu bara konstatera, gärna med beklagande, att förslag av den här arten måste ta sin tid att genomföra. Jag vill nog också hävda att vi inte har förhalat ärendet. Jag håller gärna med Torsten Karlsson om att den här frågan snarast måste få sin lösning på ett eller annat sätt. Men jag vidhåller också min förhoppning — naturligtvis medveten om att den kan komma på skam — att arbetsgivare och arbetstagare frivilligt skall kunna komma överens om att arbetstagare skall få medverka i skolan. Jag hoppas nämligen att det skall växa fram en insikt om att skolverksamheten inte bara är skolans ansvar utan allas ansvar. Slutligen vill jag erinra om att SIA-reformen ännu inte har trätt i kraft. Den träder i kraft först den 1 juli 1978.
Herr talman! Jag vill ändå betona att man i olika kommuner arbetar med dessa frågor och att skolledningarna där har omfattande kontakter med föreningslivet. Och då möter man just problemen med möjligheten till ledighet och — kanske framför allt — frågan om ersättningen, som jag inte har tagit upp i min fråga. Det är just de problemen som fritidsverksamheten främst har att brottas med. Därför hoppas man allmänt att det skall läggas fram ett förslag och att vi får möjligheter att behandla det och nå resultat som blir till gagn för den allmänna fritidsverksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Jag hade dock hoppats på ett mera klarläggande svar. En av orsakerna till min fråga om STA utredningens betänkande har varit det nuvarande läget på skolbyggnadsinvesteringarnas område. Regeringens handlande med trånga ramar, innehållen ram och sedan extra ramar av arbetsmarknadspolitiska skäl har försatt vissa kommuner i en mycket svår planeringssituation. Vissa län med byggarbetslöshet har dessutom inte fått något med av de pengar som anslagits av arbetsmarknadspolitiska skäl. Detta gäller bl.a. för Malmöhus län. Beslutet om de alltför snäva ramarna medför stora svårigheter för många kommuner. Skolarbetet får bedrivas under mycket sämre villkor. Det är bra att regeringen nu, sedan vi uppmärksammade denna fråga i en motion av socialdemokraterna i utbildningsutskottet, har beslutat att materialet från SIA-utredningen skall offentliggöras, men jag vill ändå fråga: Av vilka skäl har just detta betänkande hemlighållits i över sju månader? skolstorlek Dessutom vill jag fråga: Är det material som SIA utredningen överlämnade exakt detsamma som det som nu kommer att publiceras?
Herr talman! Om Hans Jönsson ville föregripa riksdagsbehandlingen av investeringsramen för skolbyggnader, skulle frågan kanske hellre ha gällt detta. Jag har ju svarat på varför det här betänkandet inte har publicerats tidigare. Det beror alltså på att den expert som arbetade med saken fick andra arbetsuppgifter vid sidan om. Betänkandet kommer nu att publiceras, och faktaredovisningarna har aktualiserats. Det som överlämnats av SIA kommer alltså att publiceras som ett betänkande från SIA, men det kommer också att redovisas att siffer och tabellmaterial har aktualiserats.
Herr talman! Det är möjligt att man inom regeringen har behov av att överarbeta det material som utredningen överlämnat. Men det material som SIA-utredningen lämnade måste väl ändå finnas och kunna dokumenteras. Jag konstaterar att detta ärende i hög grad dragit ut på tiden, men vi börjar ju bli vana vid att den nuvarande regeringen tar god tid på sig när det gäller att fatta beslut. Det tog två och ett halvt år för SIA utredningen att få fram detta material. Vid halvårsskiftet 1977 överlämnade utredningen materialet. Regeringen väljer dock att låta överarbeta materialet, och tiden bara går. Först när vi socialdemokrater den 20 januari 1978 kritiserade denna handläggning i en motion beslutade regeringen att offentliggöra utredningen. Detta visar ingen större känsla för behovet av det här underlagsmaterialet.
Herr talman! Vi i regeringen är vana vid — och det här börjar bli ganska komiskt — att oavsett vilken fråga som tas upp få höra att regeringen lider av beslutsångest. Jag skall nu be att få tala om för herr Hans Jönsson att i detta fall har vi icke drabbats av beslutsångest. Det behov vi haft att aktualisera materialet skulle också ha drabbat en socialdemokratisk regering. Det är nämligen så att tiden går och det händer saker och ting. Det blir nya bestämmelser m.m., vilket gör att man måste se över ett material omedelbart före tryckning. Om herr Hans Jönsson tror att en socialdemokratisk motion i januari resulterar i ett tjockt betänkande i februari, kan jag inte säga annat än att jag är förvånad.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vad jag tänker göra för att skynda på arbetet i den barnkulturgrupp som sedan oktober 1974 är knuten till utbildningsdepartementet. Gruppen håller just nu på med att slutjustera manuskriptet till sin rapport, och den räknar med att rapporten skall kunna publiceras under maj månad. Därefter kommer rapporten att sändas ut på remiss. Vi kan alltså se fram emot att mycket snart få underlagsmaterial för en diskussion om barnkulturfrågorna, som jag liksom frågeställaren anser tillhöra de viktigaste på kulturområdet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret och är glad att det nu äntligen skall komma något resultat från barnkulturgruppen. Ofta kommer barnens behov på mellanhand i olika samhällsplaneringsfrågor, och jag var rädd att så skulle bli fallet också när det gäller att förbättra kulturutbudet för barn. I många andra länder har man den inställningen att barnkultur bör ha högsta prioritet, inte minst vad gäller kvalitet. I Sverige däremot har barnkulturen hamnat på undantag. Utbudet är begränsat. Det ger låg status att skriva och spela teater för barn liksom att skriva och recensera barnböcker —- med ett par lysande undantag, som dock endast bekräftar regeln. Bara genom att visa ett seriöst intresse för barnkulturen kan vi ändra på detta. Att visa ett seriöst intresse är att analysera situationen och ge förslag till åtgärder — inte att tiga år efter år, som barnkulturgruppen gjort. Den tillsattes ju redan 1974 och borde rimligen ha kunnat presentera resultat av sitt arbete långt tidigare. Det finns ytterligare en aspekt på begreppet barnkultur, nämligen att den är det mest effektiva sättet att nå nya kulturovana grupper och på så vis bygga upp ett kulturintresse och en kulturkonsumtion som står sig också i vuxen ålder. Det är dessutom en väg att få med invandrarbarnen i gemenskapen. Man kan vara tillsammans och dela en upplevelse utan att språket behöver vara en barriär. Det finns alltså all anledning att behandla barnkulturen med största uppmärksamhet, och jag är glad att utbildningsministern delar det synsättet.
Herr talman! Jag är den förste att beklaga att rapporten har blivit så försenad som den är i förhållande till de ursprungliga planerna. Jag kan inte gå in på skälen till detta, men jag hoppas att i gengäld det material som gruppen nu skall publicera under våren skall vara fylligt och konstruktivt. Det är ju först frågor då som materialet kan ligga till grund för framtida ställningstaganden i de olika politiska organen.
Herr talman! Att också utbildningsministern har den uppfattningen att gruppen tagit lång tid på sig tar jag till intäkt för att förslaget faktiskt kommer att läggas fram i maj. Låt oss hoppas att de snart fyra år som barnkulturgruppen då arbetat också skall bli ett mått på det genomgripande arbete man lagt ned och på det omfång förslagen kommer att få, inte bara ett bevis för att man anser att dessa frågor kan skjutas upp hur länge som helst.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig dels om jag är beredd att på regeringens vägnar förklara att det gamla löftet till folket i Vindelådalen, att särskilda åtgärder skall vidtas för att kompensera uteblivandet av vattenkraftsutbyggnaden, fortfarande gäller, dels om jag kan lämna en redogörelse för hur planeringsläget är för dagen då det gäller de avsedda åtgärderna. Läget i Vindelådalen är bekymmersamt. Vissa delar av skogslänens inland har drabbats av liknande svårigheter. Under år 1977 började en arbetsgrupp med representanter för flera departement att bereda frågan om behovet av insatser utöver de vanliga när det gäller Vindelådalen. Jag har i tidigare svar på en liknande fråga som Rune Ångström ställer hänvisat till denna arbetsgrupp. Med anledning av arbetsgruppens förslag har statsbidragen till statskommunala beredskapsarbeten i Västerbotten höjts till mellan 50 och 70 96. Ett förslag från arbetsgruppen om att ge medel till att bygga delar av Ammarnäsvägen har resulterat i att 4 milj.kr. avsatts för ändamålet. Den aktuella vägsträckan byggs f. n. Arbetsgruppen kommer snart att lämna sin slutrapport. Jag är beredd att positivt pröva arbetsgruppens förslag, även om detta skulle innefatta vissa speciella insatser.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag vill bara helt kort erinra om bakgrunden till att Vindelådalen kräver särskilda insatser. Under en mycket lång tid pågick diskussionen, om det skulle bli någon utbyggnad av Vindelälven, och under hela den tiden låg det liksom en kall hand över det här området. Man uppsköt byggandet av väg 363, och det vidtogs inga åtgärder för att främja turismen inom området. Man visste ju inte om älven skulle byggas ut eller inte och därmed inte heller vad som skulle komma under vatten. Allt detta gjorde att hela Vindelådalen kom i ett avgjort sämre läge än något annat område i Västerbotten — ja, i stort sett också i jämförelse med landet i övrigt. Beskedet om att Vindelälven inte skulle byggas ut kom den 1 april 1970, och det gavs då bestämda löften om att särskilda åtgärder skulle vidtas för att delådalen kompensera dels det sysselsättningsbortfall som uteblivandet av själva utbyggnaden skulle medföra, dels den skada som Vindelådalen lidit under beslutstiden. Man har också haft stora förhoppningar i området om att någonting skulle hända. Under den förra regeringens tid tillsattes flera utredningar för att man skulle få fram förslag om lämpliga åtgärder för att kunna infria de givna löftena. Utredningarna lämnade också förslag men ingenting hände. En viss utbyggnad av väg 363 skedde, men inte i forcerad takt utan i den takt de väganslag tillät som i övrigt utgick till vägbyggande i området. Några speciella satsningar haralltså inte gjorts för att kompensera Vindelådalen för den skada som skedde under den långa beslutstiden och för sysselsättningsbortfallet. Man ställde naturligtvis stora förhoppningar på den regering som tillträdde förra hösten och hoppades att det skulle tas krafttag i Vindelådalen. Det har givits löften om att så skulle ske. Den nya regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som skulle se över de förslag som tidigare utredningar, kommuner och andra förslagsställare har lagt fram. Denna arbetsgrupp har nu arbetat under rätt lång tid. En hel del förslag har framlagts, och nu väntar människorna i Vindelådalen på att något skall hända. Man hade väl vissa förhoppningar om att förslag till åtgärder i Vindelådalen skulle komma i budgetpropositionen, men några speciella satsningar aviseras inte där. Jag frågade i min interpellation om planeringsläget i arbetsgruppen och om den planering i övrigt som förekommer på detta område, och jag tycker att industriministerns svar på dessa frågor var väl magert. När kan man vänta att arbetsgruppens förslag kommer att börja bearbetas i de olika departement som är inkopplade, och när kan ett samlat regeringsförslag i ärendet framläggas? Jag frågade också om regeringens löften om att Särskilda åtgärder skulle vidtas i Vindelådalen står fast.

Det är ett sådant samlat paket som människorna i Vindelådalen efterlyser, och jag hoppas att det skall komma rätt snart.

Herr talman! Industriministern hänvisar i sitt svar till Rune Ångström till de tidigare debatterna angående åtgärder i Vindelälvsområdet. Eftersom jag deltagit i dessa tidigare debatter känner jag mycket väl till de svar som Åsling då har givit. Hans svar i dag innehåller inga nyheter. Hänvisningar till den sittande arbetsgruppen har gjorts tidigare, och Nils Åsling kryper bakom denna arbetsgrupp också i dag. Två utredningsgrupper har tidigare behandlat denna fråga, och denna arbetsgrupp är alltså den tredje i ordningen. Det förslag som den andra av dessa grupper lade fram har riksdagen givit sin anslutning till i december 1976. Rune Ångström började då tala om behovet av ytterligare en arbetsgrupp. Jag varnade för det och pekade på risken för att ärendet i så fall skulle hamna i graven. Det visar sig nu att mina farhågor var väl befogade. Ångström fick emellertid som han ville och har alltså sig själv att skylla — men det är synd att Vindelådalens befolkning skall behöva lida för det. Nils Åsling påpekar i dag liksom tidigare att även andra områden av landet är i behov av speciella insatser, och det är naturligtvis riktigt, men det är icke desto mindre alarmerande för Vindelälvsområdet.

Rune Ångström säger nu att det hände ingenting under den gamla regeringens tid. Och han hade fräckheten påstå att byggnadsarbetena på väg 363 inte skedde i forcerad takt utan bara i reguljära former. Det var ändå så att riksdagen speciellt anvisade dessa 45 milj.kr. Det har regeringen inte gjort till andra vägprojekt. Det var en markering av det speciella ansvar som den socialdemokratiska regeringen kände för detta område. Nu väntar vi otåligt på den borgerliga regeringens insatser. Sedan den tog över fögderiet har det inte hänt mycket. Även regeringens egna partivänner i Vindelälvskommunerna börjar förlora tålamodet. Den 20 oktober i fjol gjorde kommunerna ett gemensamt uttalande, där man sade att den tidigare förda regionalpolitiken har på senare tid uttunnats. Vi vill med skärpa framhålla, sade man, att förslaget till åtgärdsprogram nu snarast måste komma till utförande. Min fråga är konkret: När kommer regeringen att besluta om genomförande av det åtgärdsprogram som riksdagen i december 1976 uttalade sig för? Får jag ställa en fråga till. Får jag också göra ett par korta kommentarer till övriga inslag i Nils Åslings skriftliga svar. Industriministern säger att under 1977 började en arbetsgrupp med representanter för flera departement att bereda frågan om behovet av insatser utöver de vanliga till Vindelådalen. Det var en överraskning och en besvikelse för mig att man först då började undersöka behovet. Jag menar att det behovet var dokumenterat långt tidigare, och det var också angivet av riksdagen. Det var möjligen för att undersöka vilka resurser som regeringen skulle vara villig att sätta in som den där arbetsgruppen kom till. delådalen Vidare talas det om att bidragen till de särskilda statskommunala beredskapsarbetena har höjts. Men det är ju ingenting speciellt för Vindelälvsområdet. Det är vad som kom andra områden till del. Slutligen säger Nils Åsling att han positivt skall pröva arbetsgruppens förslag, även om detta skulle innefatta vissa speciella insatser. Det är väl alldeles självklart att förslaget skall innefatta vissa speciella insatser. Det skall väl inte sättas i fråga nu. Det är ju sagt. Det är bara att försöka fullfölja det på ett realistiskt sätt.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att polemisera mot statsrådet. Anledningen till att jag har velat besvära herr talmannen och våra stenografer är egentligen det påstående som interpellanten gör både i sin interpellation och i sitt inlägg här. Rune Ångström säger att under de sex år som den socialdemokratiska regeringen sedan regerade — det var alltså efter 1970 — blev löftet om särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen och utvecklingen i Vindelådalen aldrig infriat. I stället har det eviga väntandet på initiativ från statsmaktens sida hämmat andra initiativ i området och haft en förödande inverkan på den regionala utvecklingen. Jag har velat ge uttryck för min reaktion mot denna retroaktiva historieförfalskning som återkom även i interpellantens anförande här. Det var i själva verket 1967 som riksdagen uttalade sig för att Vindelälven inte skulle utbyggas. Då var man ju medveten om att det skulle orsaka sysselsättningsbekymmer för människorna vid Vindelälven och kommunerna där omkring. Viss sysselsättning hade naturligtvis inte kunnat bli bestående — själva utbyggnaden hade ju så småningom blivit färdig — men däremot hade man onekligen fått permanent sysselsättning åt ett rätt stort antal människor, om utbyggnaden hade ägt rum. Riksdagen uttalade då att det gällde att utnyttja lokaliseringspolitiken för att hjälpa kommunerna kring Vindelälven. Jag har i min hand en förteckning över de lokaliseringsåtgärder — jag har haft glädjen att signera flera av de besluten — som har vidtagits och som har lett till sysselsättningsökning under åren från 1965 fram till 1977, då den regering jag tillhörde avgick. Vindeln har fått 263 sysselsättningstillfällen, Lycksele 234, Malå-Norsjö 278 osv. Jag har alltså den förteckning som visar vilka åtgärder som då vidtogs och de resultat som dessa ledde till. Jag har dock inte velat predika förnöjsamhet på något sätt, utan jag menar att man har all anledning att kräva ännu mer av statsmakterna. | Har då ingenting skett sedan 1970, när man så att säga definitivt sade ifrån att det inte blir någonting av Vindelälvsutbyggnaden? Ja, Georg Andersson har här redogjort för vad som har gjorts. Vi satsade 45 milj.kr., som användes till vägbyggnader. Det beloppet kan jämföras med de 4 miljoner som man nu använder till vägutbyggnad. Vidare såg jag till att alla kommuner där uppe till sina kommunala reningsverk fick 75 96 i statsbidrag, vilket var en speciell åtgärd för Vindelälvskommunerna med anledning av att de inte fick bygga ut. Dessutom tillsatte vi en arbetsgrupp, där alla regionala intressen var representerade. Den arbetsgruppen lade fram många intressanta projekt, som dock inte kunde genomföras utan statsbidrag utöver de vanliga. Tyvärr hann vi inte få de projekten färdiga, men jag lämnade ifrån mig ett ganska stort paket med projekt. som sedan inte har lett till någon åtgärd. Jag har, herr talman, velat få in det här i protokollet, eftersom det skulle ha sett litet underligt ut om jag inte hade reagerat mot vad interpellanten har påstått både här i kammaren och i sin interpellation.

Herr talman! Ingemund Bengtsson påpekade att det speciella ansvar som statsmakterna uttalat visavi Vindelådalen och de människor som bor där har sin förankring i den aktivitet som har förekommit i riksdagen. Det är alltså inte, som Georg Andersson säger, i första hand ett uttryck för den förra regeringens speciella ansvar, utan det har sin grund i de beslut som har fattats här i kammaren och om vilka det har rått en betydande politisk enighet.

Av den anledningen har vi bedömt det så, att arbetsgruppens arbete framför allt måste ägnas dessa frågor. Kvar — sedan man gjort de investeringarna i vägar, vatten och avlopp etc. —- fanns en önskelista. Det var enligt vad Ingemund Bengtsson säger ett stort paket med allehanda uppslag, framför allt inom turistnäringen, som vi under hand har förklarat oss beredda att stödja maximalt inom ramen för de instrument som vi har till vårt förfogande. Vad som saknas är alltså inslag som skulle kunna ge ny sysselsättning och en kompletterande åretruntsysselsättning, framför allt då inom den industriella sektorn. Även under min tid som ansvarig för regionalpolitiken har det skett något när det gäller utveckling av industriell struktur, trots den mycket besvärliga atmosfär i vilken man har arbetat i näringslivet beträffande nyetablering. Det är dock för tolv företag som jag har haft glädjen att tillstyrka lokaliseringsstöd för etablering och utvidgning. Det gäller små företag, men det gäller också företag på orter med speciella problem. Klimatet har emellertid varit kärvt på grund av det allmänna konjunkturläget. Dcebattörerna glömmer här att orsaken till att vi införde en helt ny och upptrappad regionalpolitisk insats i form av statsbidraget till de kommunala industrihusen var situationen i Vindelådalen. Den inspirerade oss till att i förra budgetpropositionen införa detta speciella anslag, som nu börjar ge effekt. Det har sin särskilda profil gentemot små orter, där man inte på annat sätt har möjligheter att få en industrietablering utan att kunna erbjuda befintliga industrilokaler. Tyvärr noterar jag att kommunerna i Vindelådalen ännu inte har ansökt delådalen om bidrag för att bygga kommunala industrihus. Det är fråga om den egentligen för Vindelådalen skräddarsydda insatsen med inriktning på att främja sysselsättningen. Andra glesbygdskommuner har ju utnyttjat sådant bidrag, och jag hoppas att Vindelälvskommunerna också är beredda att göra det när man nu närmare har övervägt möjligheterna. Rune Ångström frågar mig när man kan vänta att den interdepartementala arbetsgruppen kan bli klar med sitt arbete. Jag väntar att den kommer med sin slutrapport inom en nära framtid. Den har dessutom, som jag påpekar i mitt svar, under hand presenterat en del uppslag, och den kommer alltså nu med en slutrapport. Jag hoppas att det skall finnas möjligheter att ur denna få fram konkreta uppslag som direkt är ägnade att främja sysselsättningen. Jag är beredd, som jag har sagt i mitt svar, att också gå in med speciella åtgärder i Vindelådalen. Som jag sagt tidigare har jag varit beredd att särbehandla Vindelådalen inom ramen för de regionalpolitiska instrument som vi har till vårt förfogande. Det måste ändå, om man ser det allmänt ur regionalpolitisk synpunkt, vara värdefullt att man inte styckar upp de regionalpolitiska aktiviteterna i en rad specialpaket, utan att man inom de ramar man har ser till att det finns möjligheter att göra speciella insatser i bygder med Vindelådalens karaktär och problem. Detta har varit den hittillsvarande målsättningen. Men vi är beredda att, om det visar sig nödvändigt, gå vidare och ytterligare mobilisera speciella resurser i den här bygden.

Herr talman! Jag delar industriministerns uppfattning att vad Vindelådalen nu behöver är varaktiga arbetstillfällen. Men det är också klart att vi behöver fortsatt utbyggnad av vägnätet och insatser på den allmänna sektorn för att förbättra strukturen i området.

De kommunala industrihusen nämndes. Jag vet också att det finns sådana ansökningar på gång, och jag tror att det är viktigt att man på det sättet förbereder marken för företag som är intresserade av en lokalisering till det här området. Ansökningar är att vänta inom en nära framtid, och det skall bli intressant att se vilken verkan dessa åtgärder har på företagarens vilja att etablera sig i området. Beträffande åsikten att man ej skall stycka upp insatser i specialpaket anser jag att det i Vindelådalen trots allt är fråga om ett gammalt specialpaket. Det har inte uppstyckats nu — det gjordes ju när det löfte gavs som folket i Vindelådalen fortfarande väntar på skall bli infriat till fullo. Men jag tar fasta på industriministerns löfte att när arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag och lagt fram konkreta förslag, så kommer ett samlat paket för åtgärder i området ati presenteras av regeringen. Sedan vill jag kort vända mig mot vad Georg Andersson och Ingemund Bengtsson framförde i sina anföranden. Det är ganska märkligt att Georg Andersson skyller den nuvarande situationen på mig. för att jag föreslog tillsättandet av den arbetsgrupp som skulle se över planeringsläget och de åtgärder som kunde tänkas vara aktuella i Vindelådalen. Det behövdes faktiskt sedan den gamla regeringen hade lämnat av. Då var planeringstäget i stort sett ett enda virrvarr. Bidragande till detta virrvarr var att när den gamla regeringen i olika interpellationsdebatter och frågestunder redovisade åtgärder i. Vindelådalen, så gjorde man det just på det sätt som Ingemund Bengtsson och Georg Andersson har gjort här. Man plockade med åtgärder som låg långt utanför Vindelådalsområdet. t.ex. åtgärder i Lycksele centralort. I Tärna. I Storuman. Dessa orter ligger inte i Vindelådalen. men vad människorna där väntade på var åtgärder som direkt skulle ha verkan då det gäller sysselsättningsläge och en förbättrad livsstandard.

Herr talman! Jag ber först att få konstatera att när Rune Ångström riktar sin fråga och sina krav till den nya regeringen är han timid, anspråkslös, förhoppningsfull. Sedan övergår han till en debatt om vad som har varit. Men inte med ett ord kan han dementera de uppgitter som vi har lämnat. Är det fel när Ingemund Benutsson och jag säger att för vägupprustningar satsades 45 nulj. kr. extra I Vindelälvsområdet och när vi säger att ett extra statsbidrag för reningsunläggningar infördes bara för Vindelälvsområdet som gett 19 milj.kr.? Jag har från den här talarstolen i många sammanhang sagt att der som gjordes under den gamla regeringens tid inte var tillräckligt. Men jag betraktade heller inte dess arbete som avslutat. Jag hade själv motionerat om tillsättandet av en arbetsgrupp. Den arbetsgruppen lade fram ett förslag, och riksdagen ställde sig bakom det förslaget i anledning av min motion 1976. Då tog den borgerliga regeringen över och sedan har det inte hänt mycket. Nils Åsling tvingades hänvisa tll 4 milj.kr. för en väg uppe i Ammarnäs som en insats på det här området. Rune Ångström säger av det behövdes en ny arbetsgrupp efter 1976 därför att det var ett virrvarr. Det är en häpnadsväckande anklagelse emot de 7-8 delådalen kommuner och deras representanter och länsstyrelsen och dess representanter som hade utarbetat det paket som överlämnats till regeringen. Detta paket var inte något virrvarr. Det var en samling förslag till åtgärder som kommunerna och länsstyrelsens arbetsgrupp hade ställt sig bakom. Det gällde att förverkliga de projekten i tur och ordning. Vi har från Lycksele kommun. Rune Ångströms och min egen kommun, ett antal sådana projekt i det paketet som vi väntar på att få genomföra. Det är inget virrvarr. Det är konkreta åtgärder som vi vilt ha utförda. Vi räknar inte in åtgärder i andra områden utan vi har pekat på just de speciella insatser som gjorts i Vindelälvsområdet. Men vi har sagt att vi måste gå vidare. Nu riktar vi kraven till dem som makten haver. och det tycker jag Rune Ångström också skall göra och inte vara så förfärligt undfallande när han nu skall tata med Nils Åsling om detta. Det blir väl ingenting gjort med den ton som Rune Ångström använder nu! Det behövs tillskott av arbetstillfällen. sägs det. Det är en plattityd! Det är därför vi för den här debatten. Det fanns en önskelista, säger Nils Åsling. Det var inte bara en önskelista utan det var konkreta projekt. som kommunerna är beredda att satsa sin del i men under förutsättning att staten går in med extra insatser. Det gäller exempelvis på turismens område. Nils Åsling säger att han är beredd att stödja maximalt inom ramen för ordinarie medel. Men det är ingenting extra, och det är det som behövs för att få fart på det hela! Nils Åsling hänvisar till upptrappningen av statsbidraget till industrilokaler. Där kommer det häpnadsväckande. Det var ewt förslag som initierades av situationen i Vindelådalen, men Nils Åsling erkänner att de hittillsvarande insatserna har gått till andra områden därför att det inte fanns några ansökningar från Vindelälvskommunerna. Men vad fanns det i paketet då? Har ni inte öppnat det? Där fanns åtskilligt. Ta och titta i det! Sedan återkommer Nils Åsling till att han är beredd att särbehandla ”inom ramen för sedvanliga medel”. Jag skulle vilja säga att detta är ett typiskt centerpartistiskt uttalande, därför att det håller alla dörrar öppna. Om man särbehandlar måste man sätta in speciella resurser. Nils Åsling:sade den 4 november i fjol, och det tycker jag att Rune Ångström också skall notera: Att avdela speciella resurser för detta — alltså Vindelälvsområdet — är ganska orimligt. Hur skall det nu vara? Blir det någon särbehandling? Blir det några speciella resurser eller är det fortfarande orimligt, enligt Nils Åslings mening? Elvy Olsson har ju också bidragit med ett beryktat uttalande här i kammaren för ett par månader sedan. Den 15 december 1977 sade hon att hon inte ser det så att man där — alltså i Vindelälvsområdet — skall ha någonting i stället för den uteblivna älvsutbyggnaden. Det var ett brutalt besked. Vill herr Åsling ta avstånd från det uttalandet?
Herr talman! Herr Ångström frågar om jag tror att Georg Andersson och Jag har folket i Vindelådalen bakom oss när vi redovisar de åtgärder som har vidtagits. Sag tror att människorna där står bakom oss när vi talar om fakta, när vi berättar vad det kostade att bygga vägen. vad det kostade att göra i ordning reningsverket. Men vi har också talat om för folket där uppe att vi långt ifrån infriat löftet. Jag tänker då på det stora paket som var ganska väl förberett när vi lämnade regeringen. Det är också åtaganden som bör infrias. Jag är i själva verket nöjd med den här debatten. För det första gav industriministern mig rätt i att det skett en hel del under vår regeringstid. Men han ville att vi skulle dela äran med riksdagen, och det har jag ingenting emot. Det' är klart att det i sista hand är riksdagen som fattar beslut om anvisande av medel. | För det andra tog Rune Ångström i sitt anförande nu tillbaka hälften. I sin interpellation sade han att vi inte alls infriat löftet om särskilda åtgärder. Nu ändrade han sig och sade att löftet inte var infriat till fullo. Det tackar jag för. Det är precis vad vi säger. Vi har inte infriat det till fullo. | Rune Ångström talade om att de åtgärder vi redovisat för alla de berörda kommunerna var ett virrvarr. Jag vill då bara fästa uppmärksamheten på att vi gjorde den redovisningen därför att riksdagen så hade beslutat. När riksdagen 1967 antog sitt uttalande om att Vindelälven inte skulle byggas ut. uttalade man också att dei skulle vidtas särskilda syssefsättningsfrämjande åtgärder i följunde kommunblock: Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbotten, Sorsele. Storuman, Malå. Norsjö. Lycksele, Vindeln och Vännäs i Västerbotten. Åtgärderna i dessa områden med anledning av att Vindelälven inte byggdes ut skulle också redovisas för riksdagen.
Herr talman! Vad som i realiteten har hänt i denna fråga är att länsstyrelsen i Västerbouens län i början av 1976 till jordbruksministern ingivit:ett s.k. paket. en lista över åtgärdsförslag. Det vore skäl i att man i den här debatten beaktade vad det paketet innehåller. c Vägförbättringar och vägbyggen omfattar nästan hälften av paketet, om man ser det kostnadsmässigt. Paketet innehåller vidare betydande investeringar i flygfält. anläggningar och aktiviteter för rekreationsändamål, fiskevårdande åtgärder och åtgärder som avser samebyarna i området — allt naturligtvis angelägna och bra objekt för investeringar. Vid våra överläggningar med invånarna i kommunerna har de erkänt att de tycker att detta är bra och nödvändiga åtgärder men att vad de framför allt behöver är varaktig sysselsättning som differentierar det ensidiga näringslivet. Därför mäste vi i rimlighetens namn se vad vi kan göra för att bygga ut den industriella sysselsättningen, vid sidan av detta åtgärdspaket. Vi håller på att utarbeta en ny regionalpolitik men ansåg det ändå angeläget, med hänsyn till erfarenheterna I Vindelådalen, att trappa upp de regionalpolitiska ambitionerna. Av dessa skäl föreslogs i fjolårets budgetproposition ct speciulanstag på 17 milj.kr., som jag fått motta en del kritik för. bl.a. från det socialdemokratiska oppositionspartiet. Det tillkom för att möjliggöra för kommunerna att med statligt stöd. upp ull 65 26. bygga industrilokaler ute i bygder där man aldrig annars får en chans att göra industriella investe delådalen 100 ringar. Vi har talat om detta för kommuner nu och för linssty relsen, men ännu har det inte kommit någon ansökan från Vindelådalen. Här tycker jag att Georg Andersson gör sig skyldig ull ett något demagogiskt debattgrepp när han säger att det statliga stödet har utnyttjats av andra och skyller på att regeringen inte har varit aktiv. Vi har offererat detta stöd. Att man ännu inte har hunnit, velat eller kunnat utnyttja det i Vindelådalen beklagar jag. och jag hoppas att man där kommer i åtnjutande av det. När Georg Andersson talar om det som har varit bör han komma ihåg att detta paket i och för sig är bra, men det löser inte Vindelådalens problem. Låt oss. göra de infrastrukturella. investeringarna I den takt vi orkar med ekonomiskt, men låt inte de investeringsanspråken bli de enda man erbjuder Vindelådalen - då har man ändå bara byggt upp något för turismen i området, och här gäller det att skaffa varaktig sysselsättning för den bofasta befolkningen. Det tog, man med det gamla paketet inte fasta. på. De åtgärder som den gamla regeringen och kammaren beslutade om har inte löst det problemet. Det har vi nu et itu med, och vi är beredda att lösa det.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka det v iktiga i i den handlingslinje som industriministern skissar: Man måste i första hand satsa på sysselsättningsfrämjande åtgärder, åtgärder som ger varaktiga arbetsuillfällen. Det är just sådana åtgärder som kommuner och andra intressenter i Vindelådalen efterlyser. När jag har gjort detta timida, anspråkslösa påstående vill jag kort bemöta Georg Anderssons historieskrivning. Han säger just att jag är timid. anspråkslös och förhoppningsfull. Det sista har jag rätt att fortfarande vara — jag hyser förhoppningen att den nya regeringen skall vidta åtgärder som innebär ett infriande av givna löften. | : Men då vill jag fråga Georg Andersson: Var var Georg Andersson hela den tid då debatten pågick mellan 1970 och 1976? Georg Andersson satt tyst och snällt i sin bänk här i riksdagen och deltog inte i debatten om Vindelådalen. Det var först när den nva regeringen hade tillträtt som Georg Andersson trädde in på arenan och började ställa anspråk. Det gjorde han så snabbt som bara någon månad efter regeringstillträdet. Jag tog mig friheten att i den interpellationsdebatt som Georg Andersson initierade påpeka just denna märkliga attitydförändring från Georg Anderssons sida. Jag tycker därför att det är litet konstigt att Georg Andersson talar om min ödmjuka hållning till den nya regeringen när jag har väckt en fråga. har bett om ett besked från den regering som nu har ansvaret. Det står dock i ganska stark kontrast ull Georg Anderssons agerande under den förra regeringens tid. Jag vet att många i hans egen valkrets tidigare har efterlyst Georg Andersson i debatten i detta fall. Jag vill också påpeka en annan sak. Det är en dubbelattityd av Georg Andersson när han begär att Vindelälven skall byggas ut samtidigt som han kräver att vi skall vidta åtgärder för att ge kompensation för att älven inte byggs ut. Georg Andersson har nog anledning att inta en definitiv ståndpunkt i detta fall. Anser han att Vindelälven skall byggas ut, då må han driva den linjen. Anser han däremot att Vindelälven skall bevaras, då kan det vara befogat att han för fram krav på åtgärder. Jag vill påpeka att den typ av debatt som Georg Andersson för, nämligen att å ena sidan kräva en utbyggnad av Vindelälven och å den andra kräva åtgärder för att kompensera en utebliven utbyggnad, sannerligen inte bidrar till att skapa ett bra underlag för en opinion i den här frågan. På tal öm opinioner vill jag påpeka att Ingemund Bengtsson märker ord när han vill göra gällande att jag på något sätt skulle ha retirerat från den ståndpunkt jag redovisade i mitt förra anförande. Jag vill klart fastslå en sak, Ingemund Bengtsson: Det föreligger ett utbrett missnöje med den passivitet som den tidigare regeringen visade då det gällde att infria löftet till människorna i Vindelådalen. Det kan Ingemund Bengtsson själv konstatera, om han besöker området.

Herr talman! Rune Ångström talar med en förmyndaraktig ton och tillrättavisar mig om vad jag bör göra och var jag bör vara. Jag skall inte ägna många ord åt Rune Ångström i den här debatten, eftersom det inte var med honom som vi skulle diskutera dessa framtida åtgärder — i den här frågan är han f. ö. ganska handfallen — men jag vill göra ett par kommentarer till vad han sade. Rune Ångström säger att jag får bestämma mig för om jag vill ha en utbyggnad av älven eller om jag vill ha andra åtgärder. Då vill jag svara: Bäst hade varit om vi hade fått en utbyggnad av älven, det är vad jag helst vill ha. Men så länge den borgerliga regeringen envist säger att man inte skall bygga ut älven, då får regeringen lov att gå vidare och vidta de ersättningsåtgärder som där behövs. Att regeringen nu överväger att överleda vattnet ären annan sak, och det är en fråga som har upprört många människor. Det borde vara ganska känt för Rune Ångström var jag fanns; vi bor ju inte så långt ifrån varandra på hemmaplan. Också här i kammaren uträttade jag en del saker. Jag motionerade t.ex. om den arbetsgrupp vi talat om. Den arbetsgruppen tillsattes, och den lade fram ett förslag som jag sedan motionerade om. Riksdagen biföll den motionen, och den ligger därför nu på den nya regeringens bord. Det var en del av de saker jag gjorde under den förra regeringens tid. Vi inbjöd också Bengt Norling och Rune B. Johansson till statsrådsbesök i Vindelådalen, så att de fick träffa befolkningen där. Efter detta fick vi Bengt Norling att anvisa 45 miljoner till vägarna. Jag vill fråga: När kom ett borgerligt statsråd till Vindelådalen? Jo, det kom ett upp till Sorsele. Det var Birgit Friggebo. Hon sade då att det skulle komma ett sysselsättningspaket under våren. Dagen därpå sade Nils Åsling här i kammaren: Det är orimligt! En månad senare sade Birgit Friggebos delådalen departementskollega Elvy Olsson: De skall inte ha någonting i Vindelilvsområdet i stället för älvutbyggnaden. - Då måste man börja fråga sig vad som är på gång. Rune Ångström apostroferar vidare min debatt i oktober 1976 —- med samma historieförfalskning som han tidigare gjort sig skyldig till här. Min debatt då handlade inte om Vindelådalen, utan den handlade om Adak. Och det var i november-december 1976 som riksdagen uttalade sig för paketet om Vindelådalen. Låt mig så återvända till den sakdebatt med industriminister Åsling som vi egentligen skulle föra här. Efter herr Åslings sista inlägg vill jag återigen fråga honom: Vad blev det av de 17 miljonerna? Blev det någonting alls för Vindelälvsområdet eller gick alltihop till industrin i andra områden? Här sägs att det saknas förslag från Vindelälvsområdet när det gäller industrilokaler. Jag har för mig att Lycksele kommun i sitt yttrande till arbetsgruppen har fört fram en industrilokal i Rusksele. Förslag om en industrilokal i Sorsele har också förts fram och debatterats i olika omgångar. Har det aldrig kommit fram till departementet? Det var överraskande. Hur är det vidare med de övriga insatserna för vägar, flygfält, fiske och turism? Skall jag tolka Nils Åsling som att detta avskrivs ur paketet för särskilda insatser? — Att det kan komma ett och annat på ordinära medel kan han tänka sig. Vi har några objekt inom Lycksele kommun, och även inom andra kommuner, speciellt för turismen. Det var ju bl.a. därför som den här älven skulle sparas. Vi har reserverat medel i den kommunala budgeten år efter år och väntat på att det speciella statsbidraget skulle komma. Nu har vi faktiskt på allvar börjat en debatt om vi skall ta bort de pengarna ur den kommunala budgeten, eftersom de bara ligger och hindrar andra angelägna behov, om inte regeringen vill bidra med sin insats. Får jag ett klart besked: Blir det några speciella insatser från regeringens sida för sådana åtgärder? Slutligen upprepar jag frågan. om Nils Åsling i dag vill ta avstånd från sitt uttalande den 14 november om att det är orimligt att begära speciella resurser för Vindelälvsområdet, och därmed också ta avstånd från Elvy Olssons påstående att man i Vindelälvsområdet inte skall ha någonting i stället för älvutbyggnaden.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
Jag är rädd för att man har litet för stora förhoppningar om man tror alt bara den omständigheten att det byggs en lokal innebär att man får dit sysselsättning. Det har visat sig att så enkelt är det inte. Det intressanta i industriministerns svar var egentligen att han sade att dessa lokaler var skräddarsydda åt kommunerna i Vindelådalen. Då ställer man sig naturligtvis frågan: Har industriministern några små företag att skicka in ide skräddarsydda kostymerna? Annars är de ju inte skräddarsydda. Finns det ingenting att stoppa in i dem är de ju konfektionssydda. Egentligen begärde jag ordet kort och gott för att säga till herr Ångström att det var ett mycket sensationellt yttrande när han sade att jag märker ord. Men är det inte ord vi politiker använder som vårt redskap? Jag vet inte hur man annars skall kunna nå fram till varandra om man inte använder ord och försöker förstå de orden. Det är mycket möjligt att det var ett utbrett missnöje med att det inte hände tillräckligt uppe i Vindelådalen, det vill jag inte förneka. Det bekräftades f. ö. av Georg Andersson. Det missnöjet måste då ha upphört 1976 och nu ersatts av stor tillfredsställelse. Men jag är rätt övertygad om att de inte alls är nöjda i Vindelådalen. De har nu upplevt slutet av 1976, hela 1977 och början av 1978, och någon sådan förödande aktivitet har väl inte märkts där uppe så att alla är glada och ropar hurra när herr Ångström visar sig.
Herr talman! Till Ingemund Bengtsson vill jag säga att det visserligen har lämnats bidrag att bygga industrihus som beredskapsarbete, men det förutsätter byggarbetslöshet. Ty värr är tillgången på byggarbetskraft regionalt betingad, och här är det angeläget att man oavsett hänsyn till byggarbetskraftens situation ändå får möjlighet från kommunens sida att planera för en industriell verksamhet. Erfarenheterna hittills är väl ändå, Ingemund Bengtsson, att har man en industrilokal att offerera ett lokaliseringsobjekt så har en av de grundläggande svårigheterna ändå lösts. Jag tror alltså att det kan vara av stort värde och jag hoppas att det blir det. Under alla förhållanden är det en upptrappning av den regionalpolitiska aktiviteten. Det är skräddarsytt för Vindelådalen, och för andra bygder med lika extrema glesbygdsproblem. Huruvida det blir konfektion får framtiden utvisa. Jag vill till Georg Andersson säga: Jag har några gånger upprepat att anslaget på 17 miljoner för speciella glesbygdsinsatser gällde framför allt de kommunala industrihusen. En förutsättning här är lokal aktivitet och lokalt ansvarstagande. Om det inte kommit ansökningar blir det inte heller möjligt att disponera anslaget som man skulle vilja it.ex. Vindelådalen. Jag hoppas att kommunerna där tar tag i detta nu. Georg Andersson formulerade sig litet tillspetsat: Det är orimligt att begära speciella resurser för Vindelådalen.

Det räcker alltså inte med att investera i turistanläggningar med kort säsongsutnyttjande etc. Detta kan man göra också, men det bör ske en parallell utveckling här. delådalen serveringsstuga på Middagsberget i Vännäs, en rad åtgärder för samebyarna etc. Men här saknas direkta uppslag till insatser för varaktig sysselsättning inom också andra branscher. Vindelådalen har en stor framtid som turistregion, men den utvecklingen måste komma successivt. Den kan inte komma med konstlade insatser under en mycket koncentrerad turistperiod. Dessa insatser måste ske parallellt med insatser för att stärka den lokala sysselsättningen. Jag trodde att detta var ganska elementära fakta som interpellanten, Georg Andersson och Ingemund Bengtsson skulle kunna vara överens med mig om. Bristen i de hittillsvarande insatserna är att de så ensidigt tog fasta på att förbättra infrastrukturen och turistmiljön utan att tänka på den lokala befolkningen. Jag har klara bevis för att den lokala befolkningen är missnöjd med det sätt på vilket detta gamla paket fördes fram av den gamla regeringen utan någon avvägning ur sysselsättningssynpunkt. Det är en brist som vi hoppas kunna kompensera. Jag vet att det finns stora svårigheter i det här konjunkturläget. Men det är arbetsgruppens uppgift att hitta kombinationer av åtgärder från det gamla paketet och nya sysselsättningsinsatser.
Herr talman! Jag vill på mitt timida sätt — för att det inte skall uppstå något missförstånd — till industriministern klart formulera mig så här: Det vi i första hand behöver i Vindelådalen är bestående sysselsättningstillfällen på den industriella näringspolitiska sidan. Dessutom behövs generceHa åtgärder som vägförbättringar, väg och flygplatsbyggnad, förbättringar för turismen och liknande åtgärder. Det gäller alltså en kombination av åtgärder. Jag upprepar än en gång — och här instämmer jag i industriministerns bedömning — att det i första hand är näringspolitiska insatser, som behövs. Ingemund Bengtsson! Det är fullt klart att man inte ropar hurra vare sig när jag eller någon annan politiker visar sig i Vindelådalen. I så fall hade jag inte ställt de här frågorna till industriministern i dag. Georg Andersson säger: Så länge den nya regeringen envisas med att inte bygga ut älven . .. Jag vill här påpeka att den 1 april 1970 var det regeringen Palme och Olof Palme själv som gick ut och sade att Vindelådalen för all framtid skulle bevaras outbyggd och att människorna i området skulle kompenseras för det bortfall av sysselsättningstillfällen som detta innebar. Jag vill ställa en konkret fråga till Georg Andersson: Har representanterna för den tidigare regeringen och det socialdemokratiska partiet bytt ståndpunkt i den här frågan, eftersom Georg Andersson lägger skulden för en utebliven utbyggnad på den nya regeringen? Är det inte fortfarande det socialdemokratiska partiets officiella ståndpunkt att Vindelälven skall bevaras? Jag har uppfattat Georg Andersson så, att han driver en särmening i det här fallet, men om det förhåller sig på något annat sätt kanske jag kan få besked om det nu. Varje gång Georg Andersson drar in Vindelälvsutbyggnaden i diskussionen för han opinionsmässigt tillbaka debatten om vilka åtgärder som skall vidtas i området. Det tycker jag att han skulle tänka på när han gör sina framträdanden i just den frågan.
Herr talman! I den här debatten är det Rune Ångström som har fört in frågan om älvens utbyggnad och inte jag. Jag har talat om åtgärder för sysselsättning nu inom ramen för det riksdagsbeslut som har fattats tidigare. Det är helt riktigt att det var den förra regeringen som den 1 april 1970 bestämde att man inte skulle bygga ut Vindelälven. Därför reste jag och andra inom arbetarrörelsen i Västerbotten mycket bestämda krav på alternativa sysselsättningsåtgärder. Jag har här redovisat en del av vad vi har gjort; det finns annat att säga också. Just därför att den socialdemokratiska regeringen beslutade att inte bygga ut riktade vi de kraven till den. Samma krav ställer vi alltfort, men nu naturligtvis till den nu sittande regeringen.

Jag har också bett att Nils Åsling skulle ta avstånd från Elvy Olssons uttalande den 15 december 1977, när hon sade: ”Men jag ser inte saken på det sättet att man där” — alltså i Vindelälvsområdet — ”skall få någonting i stället för en utbyggnad.” Detta har verkligen irriterat opinionen; har Rune Ångström varit där och lyssnat, så har han hört det. Nu ber jag att Nils Åsling tar avstånd från de här uttalandena, annars kommer vi inte vidare i den här frågan om sysselsättningsåtgärder.
Herr talman! Jag vill till sist säga till Georg Andersson att jag redan har besvarat hans fråga om vår syn på situationen i Vindelådalen. Jag har vitsordat att om det finns rimliga projekt för varaktig sysselsättning åt den bofasta befolkningen, är vi beredda till speciella, extraordinära insatser, och jag talar i det avseendet på hela regeringens vägnar. Problemet är ju att den gamla regeringen och den hittillsvarande planeringen inte har gett rimliga projekt att satsa på. Det är ju orimligt — om jag nu skall använda det ordet —-att binda upp resurser kring projekt som inte ger den effekt vi eftersträvar, dvs. varaktig sysselsättning åt den ortsbundna befolkningen. Det kan inte vara på det sättet vi skall använda vår trots allt begränsade ram för regionalpolitiska insatser. delådalen Om ökat antal hälsovårdsinspektörer
Herr talman! Georg Andersson och jag har väl möjligheter att fortsätta debatten internt — vi bor ju, som Georg Andersson också påpekade, rätt nära varandra. Men när Georg Andersson säger att det är jag som har fört in frågan om älvutbyggnaden i debatten, så är det ett rätt märkligt påstående. Bakgrunden till debatten är väl att älven inte skulle byggas ut och att det skulle vidtas åtgärder för att kompensera detta. Och jag noterar att Georg Andersson inte svarade på min fråga. om han har det socialdemokratiska partiet bakom sig då det gäller inställningen till älvutbyggnaden. Jag tycker det är opportunism i överkant att vända sig åt ena hållet och kräva att älven skall byggas ut och sedan vända sig åt andra hållet och med stora ord och åthävor kräva att kompenserande åtgärder skall vidtas när älven inte byggs ut.
Herr talman! För det första till Rune Ångström: Jag tror faktiskt att jag med en viss frimodighet kan säga, att när det gäller såväl frågan om älvutbyggnaden som frågan om åtgärder för ersättningssysselsättning representerar jag en mycket bred opinion i Vindelälvsområdet. För det andra till Nils Åsling: Jag tolkar Nils Åslings senaste inlägg så, att med rimliga projekt avses industrilokaler för varaktig sysselsättning, och med vad Nils Åsling sagt om orimliga projekt o. d. avses allt annat i det här paketet. Det är ju i och för sig ett besked till kommunerna, även om det är negativt, att man inte bör fortsätta att räkna med särskilda statsbidrag för någonting utöver industrilokaler. Men låt oss då få industrilokaler och få dem snabbt! Vi kan börja med att bygga ut industricentraanläggningar som är beslutade.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat socialministern vilka åtgärder han är beredd att medverka till för att förbättra situationen för landets hälsovårdsnämnder, så att balans mellan tjänster och inspektörer nås. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. I 14 § hälsovårdsstadgan föreskrivs att det skall finnas en eller flera hälsovårdsinspektörer i varje kommun.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i första hand ankommer på berörda högskoleorgan att föreslå ändringar i dimensioneringen av utbildningen. Kommunerna är företrädda i linjenämnden för hälsovårdsinspektörsutbildningen och har alltså möjlighet att ta sådana initiativ. Hälsovårdsstadgeutredningen utreder frågan om behörighetskrav för tjänst som hälsovårdsinspektör. Därvid övervägs bl.a. om även andra personer med lämplig utbildning bör kunna få anställas av hälsovårdsnämnderna för att utföra vissa uppgifter som nu ligger på hälsovårdsinspektörerna. Utredningen räknar med att slutföra sitt arbete sommaren 1978. Om ökat antal hälsovårdsinspektörer
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. Bakgrunden är ju det stora antalet vakanta tjänster som hälsovårdsinspektörer på olika håll i landet. Jag har i min fråga tagit upp situationen i Värmland, där flera av länets 16 kommuner i dag saknar befattningshavare på de här tjänsterna, t.ex. Eda, (irums och Årjäng, men även Hammarö, Torsby och Hagfors har haft det besvärligt. Enligt de uppgifter jag har fått genom upplysningstjänsten är f. n. ca 140 befattningar som hälsovårdsinspektör vakanta i landet som helhet. 17 kommuner saknar i dag helt hälsovårdsinspektör. När det uppstår brist på utbildad personal, är det alltid glesbygderna som drabbas särskilt hårt. Speciellt de små kommunerna som har en tjänst inrättad har det svårast att få tjänsten besatt. Jag har i min fråga pekat på några av de mycket viktiga arbetsuppgifter som i dag åvilar en hälsovårdsnämnd. Inför dessa uppgifter känner sig ofta lekmännen i de hälsovårdsnämnder som saknar inspektör oroliga inför de bevaknings och kontrolluppgifter som föreskrivs i hälsovårdsstadgan. Hälsovårdsnämnderna har också fått utökade uppgifter, som statsrådet också antydde i sitt svar. Min fråga har förresten föranletts av en hälsovårdsnämndsordförande i en Värmlandskommun, som under mycket lång tid saknat hälsovårdsinspek 107 Om ökat antal hälsovårdsinspektörer tör. Det här med livsmedelshygien, kommunal yrkestillsyn, djurskyddstillsyn, hantering av hälso och miljöfarliga varor m.m. är inga lätta frågor. Jag tror att det är rätt angeläget att balans mellan antalet tjänster och inspektörer uppnås så snart som möjligt. Statsrådet åberopade i sitt svar hälsovårdsstadgeutredningen, och det är väl möjligt att hälsovårdsnämndernas uppgifter kan komma att ändras efter en Översyn av hälsovårdsstadgan, men sannolikt kommer inte hälsovårdsnämndernas arbetsuppgifter att bli enklare i framtiden. Då kvarstår givetvis behovet av väl utbildad personal, som kan klara av de här ofta mycket svåra arbetsuppgifterna. Trenden sedan i början av 1960-talet har också varit att endast omkring 60 24 av de utbildade hälsovårdsinspektörerna väljer att arbeta vid en kommunal hälsovårdsnämnd. Många slutar i sitt yrke, vilket också skapar bekymmer i vissa kommuner. Jag vill ställa en följdfråga till statsrådet. Socialstyrelsen gjorde ju den 13 december förra året på grund av den rådande bristsituationen en framställning till arbetsmarknadsstyrelsen om en extra kurs för utbildning av hälsovårdsinspektörer. Anledningen var att antalet vakanta tjänster ökat. Vad hände efter socialstyrelsens framstöt?
Herr talman! Jag är väl medveten om att vissa kommuner har svårt att rekrytera hälsovårdsinspektörer, och socialstyrelsen har i viss mån försökt att underlätta rekryteringen genom att ge dispenser från den föreskrivna utbildningen. Naturligtvis måste socialstyrelsen vara restriktiv i detta avseende, eftersom hälsovårdsinspektörerna — det är vi ju helt överens om — har utomordentligt viktiga uppgifter som berör hälsovården och allmänhetens säkerhet. I många fall har kommunerna genom länsläkarorganisationens medverkan kunnat finna praktiska lösningar när det gäller personalbristen, bl.a. genom att en ansvarig hälsovårdsinspektör står till förfogande för två kommuner. Det är sällsynt att någon kommun helt saknar hälsovårdsinspektör, men jag är medveten om att Värmland har speciellt stora svårigheter. Jag kan också nämna att socialstyrelsen under senare år har rekommenderat naturvårdsverkets omgivningshygieniska avdelning att som extra elever anta sådana personer vid hälsovårdsnämnderna som utför vissa inspektörsuppgifter. Socialstyrelsen följer fortlöpande tillgången och efterfrågan på hälsovårdsinspektörer, och vid flera tillfällen har styrelsen genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg tagit initiativ till utbildningskurser för hälsovårdsinspektörer. När det gäller den fråga som Gunnar Olsson ställde är jag ledsen att jag inte kan lämna ett svar just nu. Jag vill minnas att ärendet ännu inte är slutbehandlat, men jag skall undersöka närmare hur det förhåller sig med det. Jag vill också understryka Gunnar Olssons yttrande att det är ett problem att hälsovårdsinspektörerna på grund av sin allsidiga utbildning är starkt efterfrågade för likartade uppgifter inom andra samhällssektorer och inom det privata näringslivet. Men med den nuvarande utbildningskapaciteten räknar man ändå med att balans mellan tillgång och efterfrågan på hälsovårdsinspektörer kommer att uppnås i början på 1980-talet.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet har en positiv syn på denna fråga och är medveten om de svårigheter som vi har framför allt ute i glesbygderna. Statsrådet nämnde också utbildningskapaciteten, vilken uppgår till 60 inspektörer per år. Enligt beslut som vi har fattat här i riksdagen skall denna utbildning i fortsättningen vara treårig, och den skall förläggas till socialhögskolan i Umeå. Men detta räcker tydligen inte. Enligt vad jag har kunnat utläsa ur tillgänglig statistik är det inte alls ovanligt att utbildade hälsovårdsinspektörer lämnar sina anställningar i kommunerna. Nu har socialstyrelsen signalerat att en enkät under våren kommer att genomföras bland de ca 340 inspektörer som inte är verksamma som sådana, för att söka utröna orsakerna till att så många lämnar sina befattningar. Jag tyder denna enkätundersökning som ett uttryck för att det finns flera problem, som bidrar till den bristsituation vi har i dag. Jag vill påpeka att detta är en brist, som bl.a. återspeglas i varje nummer av Kommun Aktuellt, där kommun "efter kommun annonserar efter hälsovårdsinspektörer därför att så många tjänster är vakanta.

Herr talman! Wivi-Anne Radesjö har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att sätta in i nuvarande läge för att rädda sysselsättningen i Surte. I mitt svar på en liknande fråga av Wivi-Anne Radesjö i november 1976 framhöll jag att det i första rummet måste ankomma på det företag som äger Surte Glasbruk att ordna ny sysselsättning för de anställda på orten. Jag informerade om att företagsledningen utredde vissa projekt som skulle kunna ge ny sysselsättning. Enligt vad jag har inhämtat har företagsledningen under det gångna året undersökt flera förslag som skulle kunna minska bonrtfallet av sysselsättning. Tyvärr har ännu inte något av dessa förslag kunnat förverkligas. Företaget har meddelat att ett begränsat antal personer i fortsättningen kommer att kunna erbjudas sysselsättning i företagets verksamhet i Surte. En samrådsgrupp har bildats av företaget, de fackliga organisationerna och Ale kommun. Denna fortsätter diskussionerna om olika förslag för att finna nya sysselsättningstillfällen. Jag utgår från att alla ansträngningar kommer att göras för att finna en positiv lösning på frågan. Samrådsgruppen kommer att biträdas av verkställande direktören för Älvsborgs läns företagareförening. Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Visst fick jag svar på en liknande fråga i november 1976, då industriministern hänvisade till PLM AB:s ansvar för de anställda liksom till företagets ansvar för att skaffa ersättningsindustri till Surte. Detta var vi helt överens om. Jag fick också i svaret ett klart besked om att när det gäller orter som är starkt beroende av ett eller ett fåtal industrier och en nedläggning blir nödvändig, är regeringen beredd att sätta till alla de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medel som står till buds. Nu har det visat sig att PLM inte har klarat av sin uppgift att etablera eller förmedla ersättningsindustri till Surte. Som jag påpekat i min interpellation Om åtgärder för att rädda sysselsättningen i Surte Om åtgärder för att rädda sysselsättningen i Surte Vid en närmare granskning av de företag som, enligt PELM:s uppgift från augusti 1977, kunde tänka sig att göra etableringar i Surte visade det sig att det rörde sig om företag som redan hade verksamhet på andra orter och som inte ens var tillfrågade om flyttning. I vad gäller flyttning av anställda till Hammar och Limmared hade inte ens MBL-förhandlingar begärts. I sammanhanget kan det också nämnas att det på dessa orter redan finns en betydande arbetslöshet. Som industriministern nämnde i sitt svar har ju den tillsatta samrådsgruppen börjat sitt arbete, och den har nått betydande resultat. Det är glädjande att se att det redan nu finns möjligheter att skapa ca 200 sysselsättningstillfällen, därför att Mera företag har visat ett seriöst intresse. Det stora problemet just nu är att dessa projekt inte hinner genomföras till årsskiftet 1978-1979. Vad som behövs är att PLM omprövar sitt beslut och senarelägger nedläggningen med ett halvt till ett år. Enligt vad jag erfarit skulle detta inte vara helt omöjligt. Det finns förutsättningar att driva Surte Glasbruk ytterligare någon tid. Enligt företagets prognoser för 1979 krävs det faktiskt att Surte Glasbruk har fortsatt drift, då de övriga bruken inte har kapacitet att täcka Surte Glasbruks hela produktion. PLM menar också att man skall gå in i 1979 med ett lägre lager än udigare. Gör man detta samtidigt som Surte Glasbruks maskiner tas bort. förstoras emellertid svårigheterna att hålla PELM:s kunder med glas i enlighet med uppgjord prognos. För alt klara detta ämnar man strypa wullförseln av exportorder. Enligt min mening är inte detua acceptabelt i dag. Jag menar, herr talman, att det är dags att regeringen går in med åtgärder, som vi blev lovade när jag tog upp denna fråga 1976. På något säll måste sysselsättningen i Surte räddas både för de anställdas trygghet och för kommunens skull.
Herr talman! Jag noterar att Wivi-Anne Radesjö har uppmärksammat de goda resultaten av samrådsgruppens hittillsvarande arbete, och jag vill gärna instämma i Wivi-Anne Radesjös omdöme att det är ett intressant resultat som bör kunna ge effekt på sikt. Dessutom vill jag notera som ett positivt inslag i detta sammanhang att Ale kommun nu bygger ett industrihus, ett projekt där f.ö. också PLM delvis går in. Vad gäller handläggningen av frågan måste det nu bli fortsatta överläggningar mellan facket och företaget. I vilken mån företaget kan skjuta upp neddragningen av produktionen, dvs. fortsätta produktion med nuvarande volym under en längre tidsperiod, måste bli ett resultat av överläggningarna mellan de anställda och företaget. Vi är inom regeringen, som jag tidigare sagt, beredda att beträffande de nya etableringar som kan komma i fråga ge det stöd som vi kan åstadkomma inom ramen för de instrument som är tillgängliga.
Herr talman! De anställda på Surte Glasbruk menar att PELM inte tillräckligt tidigt har börjat söka efter ersättningsindustri. Redan 1973 såg man varthän det skulle barka, och företaget har enligt de anställdas uppfattning inte visat något större intresse för att skaffa ersättningsindustri ens efter 1975, när det definitiva beslutet fattades. Det har framställts en mycket trevlig broschyr om hur bra Surte är som industriort, men så mycket mer har faktiskt inte hänt. Det har skett mycket mer under de två tre månader som samarbetsgruppen varit verksam än under de närmast föregående två åren. "Det kan inte vara riktigt varken mot de arbetande människorna vid Surte Glasbruk eHer mot samhället i övrigt att kapitalägarna på helt egna villkor skall få bestämma över flera hundra människors framtid. Det är minst sagt häpnadsväckande att regeringen stillatigande åser hur kapitalägarna överlämnar problemet till sam hället.” Jag skulle vilja att regeringen uppmärksammar de förhandlingar som skull ske mellan de anställda och företaget inom de närmaste dagarna — jug tror att det är i morgon.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig dels om jag kommer att medverka tull att Volvo-Penta i Uppsala inte läggs ned eller - om nedläggning ändå sker — till att ersättningsindustri tillförs kommunen, dels om jag avser att vidta åtgärder för att hindra att företag investerar utomlands i stället för att säkra verksamhet och sysselsättning i Sverige. Genom etableringsdelegationens samrådsverksamhet har jag fortlöpande hållit mig informerad om utvecklingen vid Volvo-Penta i Uppsala. Verksamheten har under en följd av år gått med betydande förluster. Företagsledningen bedömer att man från nuvarande utgångspunkter inte kan ge verksamheten någon framtid. Av denna anledning diskuterar man f.n. ett Om åtgärder för att rädda sysselsättningen dt an ställda vid Volvo in antal olika alternativ till den nuvarande verksamheten. Ett av dessa är nedläggning av verksamheten. Ett annat är samarbete med en utländsk tillverkare. Detta senare alternativ skulle kunna trygga sysselsättningen vid Volvo-Penta. Jag förutsätter att alla ansträngningar för att trygga sysselsättningen görs. Eventuella åtgärder för att söka ersättningsindustrier måste anstå till dess företaget och de berörda fackföreningarna tagit ställning till de alternativ som nu diskuteras. Regeringen har inte tagit ställning vill den generella frågan om utlandsinvesteringar är fördelaktiga för sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Riksbankens valutastyrelse har emellertid möjlighet att vid prövning av Ifråga om tillstånd för svenska företag att göra direktinvesteringar utomlands beakta även industri och sysselsättningspolitiska synpunkter. Hänsyn av detta slag får dock föranleda avslag på framställning endast om investeringen på grund av beloppets storlek eller andra faktorer skulle åsamka landets intressen utomordentlig skada. Jag utgår från att Volvos ledning oberoende av denna lagstiftning fördelar koncernens totala resurser så att även de inhemska sysselsättningskraven tillgodoses. Jag har förra året, i svar på en interpellation av Carl Lidbom, framhållit att jag är oroad över volymen av de svenska företagens utlandsinvesteringar. I syfte att få frågan om de ökade utlandsinvesteringarna och de effekter dessa kan ha på Sveriges ekonomi bättre belysta tillkallades förra året en särskild : utredning, utredningen om de internationella investeringarnas näringspolitiska effekter.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. även om det inte innehöll något som kunde ge de anställda på Volvo-Penta några konkreta besked om den närmaste framtiden. Enligt vad jag kan förstå av industriministerns resonemang är det två huvudalternativ som är aktuella, nämligen nedläggning eller samarbete med någon utländsk tillverkare. Det skulle betyda att Volvo i stort sett drar sig undan ansvaret och inte är berett att satsa några pengar för att hålla driften i gång. Vad beträffar nedläggningsalternativet så har det blankt avvisats av fackklubbarna vid företaget, senast vid förhandlingar i onsdags. De godtar inte heller några vaga löften om ersättningsindustrier utan menar att Volvo självt skall ta sitt ansvar för fabriken och de anställda. Återstår då alternativet att samarbeta med någon utländsk ullverkare. Ett japanskt företag, stortillverkare i utombordsmotorbranschen och därmed en konkurrent till Volvo-Penta, har skymtat i sammanhanget. Det väcker nya frågor. Vi vet sedan tidigare, av bittra erfarenheter på andra håll, att utländska kapitalintressen ännu mindre in inhemska är benägna att ta något ansvar och upprätthålla sysselsättning och drift om den inte är tillräckligt lönsam. Kan industriministern tala om vilka garantier man kan få av ett utländskt företag som går in i ett sådant här cventuellt samarbete? Garanterar det över huvud taget någonting alls för fortsatt drift och uppehållen sysselsättning” Kan det inte lika väl användas till att ytterligare eliminera en konkurrent, sor visserligen är delvis utslagen men som det ändå är skönt att få full kontroll över? Vilka möjligheter har industriministern att påverka utvecklingen och vad är industriministern villig att göra? Så till den andra frågan i sammanhanget som är intimt förbunden med den första. Volvo har inte lust att satsa några pengar på sin lilla fabrik i Uppsala. Den har, som industriministern säger i sitt svar, ”under en följd av år gått med betydande förluster - —--" och företagsledningen kan inte ”ge verksamheten någon framtid”. Samtidigt har Volvo råd, och bedömer det tydligen som ytterst lönsamt, att göra en storsatsning på en halv miljard i en ny fabrik i Brasilien. Jag skall inte i dag ta upp frågan om huruvida vi skall tillåta investeringar i diktaturtländer eller inte, den kan vi återkomma till. Jag skall uppehålla mig vid det faktum som står klart för alla, att stora företag, i det här fallet Volvo, struntar blankt i sysselsättningsliget här hemma i Sverige. Jag begriper inte hur industriministern kan göra ett så barnsligt uttalande som i det här interpellationssvaret: ”Jag utgår från att Volvos ledning —-—— fördelar koncernens totala resurser så att även de inhemska sysselsättningskraven tillgodoses.” Volvo struntar väl, som jag sade tidigare, i den inhemska sysselsättningen, om den inte är tillräckligt lönsam för Volvo! Industriministern säger också att regeringen inte tagit generell ställning till frågan om utlandsinvesteringarnas inverkan på den svenska syvsselsättningen. Nej, den har inte tagits upp i några regeringsdeklarationer, men åtskilliga medlemmar av regeringen, framför allt ekonomiminister Bohman, har vid upprepade tillfällen framhållit att det är mycket bra att svenska företag investerar utomlands. Det är bra för exporten och därmed för sysselsättningen i Sverige. Får jag fråga industriministern: Vad har de anställda på Volvo-Penta för nytta av att Volvo flyttar 500 milj.kr. till Brasilien? Blir det över huvud taget till nytta för Volvos arbeware I Sverige, 1. ex. vid Torslandaverken i Göteborg, att Volvo öppnar cen ny, stor fabrik för bussar och lastbilar i Brasilien? Det är gott och välatt industriministern är oroad och har tillsatt en utredning om kapitalexportens effekter, men det räcker inte i det rådande läget. Det måste ull en skärpning i den tillståndsgivning som industriministern talar om. Eller är industriministern ense med Gösta Bohman om att kapitalexport, sådan som den här aktuella, är till nytta för sysselsättningen i Sverige?
Herr talman! Får jag först erinra Oswald Söderqvist om att det ändå finns en fastställd och lagfäst rutin för hur samarbetet mellan arbetsmarknadens parter skall gå till i situationer som den här. Jag anar bakom både den här frågan och den föregående frågan en strävan att ifrågasätta det system med varsel och övriga former av ordnade relationer mellan arbetsmarknadens parter som jag trodde det fanns en bred politisk enighet om. Man får ju ändå finna sig i från riksdagens sida att acceptera de lagar som riksdagen själv har stiftat beträffande hur överläggningar mellan arbetsgivare och arbetstagare skall ske. Vi kan alltså inte från politiska instanser — det må vara regeringen eller något annat forum — gå in och rubba den fastställda ordningen för förhandlingar.

Jag har inga möjligheter till det, och det finns inte heller några legala möjligheter att på detta stadium yttra sig över vad en samverkan med ett utländskt företag skulle kunna leda till. När jag utgår från att Volvo fördelar koncernens resurser så att man tar hänsyn till sysselsättningssituationen här i landet är det alltså utgångspunkten för statens relationer med Volvo som ett viktigt företag I svenskt näringsliv. Vi räknar med — och har anledning att räkna med —- att ledningen för företaget känner sitt sociala ansvar och är medveten om att eu svenskt företag också har ett ansvar för svenska arbetare och tjänstemän. När det gäller effekten av utlandsinvesteringarna är det väl tidigt att nu uttala sig om denna. Jag är medveten om att utlandsinvesteringar i många sammanhang har varit ett sätt för svenska företag att slå vakt om en utlandsmarknad som man eljest inte hade kommit i åtnjutande av. Jag har exempel på det. Men det finns också exempel där man kan ifrågasätta om det inte har skett en utflyttning. Vi har tillsatt den här utredningen, Oswald Söderqvist, för att få fakta I målet, när nu de svenska utlandsinvesteringarna börjar få en ganska betydande volym. Sedan vill jag till Oswald Söderqvist också säga att erfarenheten visar att större delen av de utlandsinvesteringar som genomförts har varit finansierade med utländsk upplåning och alltså inte i egentlig mening med någon form av kapitalöverflyttning från Sverige. Men det finns undantag, och detta skall vi nu klarlägga.
Herr talman! Industriministern säger att jag med den här interpellationen skulle ha ifrågasatt systemet med varsel och förhandlingar. Det har jag inte alls gjort. Tvärtom har vi alltid i vpk framhållit vikten av skyldigheten för företagarna att i god tid utfärda varsel och i god tid ta upp förhandlingar med fackföreningarna på vederbörande industrier som hotas. Det är en litet oärlig debatteknik, herr industriminister, att försöka få undan frågeställningen på det sättet. Vad vi däremot ifrågasätter är företagens goda vilja, och i det sammanhanget har vi så pass många konkreta exempel att vi inte behöver ta tillbaka någonting. När lönsamheten inte är tillräckligt hög — det behöver inte ens vara förlust — har företagens sociala vilja haft mycket låg nivå. Då är de inte alls beredda att ställa upp och ta något särskilt socialt ansvar. Det har vi sett alltför många exempel på, och det gäller också i det här fallet - Volvo-Penta i Uppsala. Företaget är inte berett att gå in och ta ansvaret för den här lilla fabriken i Uppsala. Man har förelagt facket — och det var en villdig diskussion om detta vid en MBL-förhandling i onsdags i Uppsala — besked om att det blir nedläggning såvida man inte kan få någon utländsk tillverkare att ta över ansvaret för det heta. Då kommer vi in på frågan vad det i längden nyttjar till. Vi har också en massa exempel på sådana inhopp från utländskt kapital. Efter eu eller eu par år har man haft samma läge, och det har lika fullt blivit nedläggning. Jag vet mycket väl att regeringen, som industriministern framhåller, är maktlös i sådana här sammanhang. Ni kan inte päverka kapitalinvesteringarna, ni har ingenting att säga till om när de stora företagen bestämmer sig för alt lägga ner eller vidta några andra åtgärder av det slag som det här är fråga om. Ni kan försöka mildra verkningarna, men någon direkt och konkret rätt alt ingripa har ni naturligtvis inte i det system som råder — det känner jag självfallet väl till. Vad som är intressant är ju om man på något sätt kan få garantier av en sådan här samarbetspartner. Man kan åtminstone få veta hur länge det kan anses lämpligt att uppehålla driften. Det är, som industriministern säger, naturligtvis omöjligt för honom eller för någon annan i regeringen att nu stiga upp och svara på detta; det är jag fullt på det klara med. Vad det gäller är alltså att Volvo, som har startat den här ullverkningen och som skulle ha ansvar för den, borde kunna pressas ytterligare. Då har ju regeringen, som industriministern säger, vissa möligheter att påverka de stora företagen genom samarbetsavtal och på annat sätt — även genom ekonomiska påtryckningar. Effekten av utlandsinvesteringarna. är en mycket viktig fråga. Som industriministern själv säger har dessa investeringar stigit mycket brant, och kapital strömmar ut ur vårt land — över 3,5 miljarder i förfjol och över 4 miljarder i fjol. Det låter ganska ihåligt när man försöker framställa det så att det skulle vara bra för den svenska industrisysselsättningen, för den svenska arbetsmarknaden. Vi vet att industrisysselsättningen i Sverige stagnerar. Antalet platser i tillverkningsindustrin har minskat under 1970-talet. medan samtidigt de svenska storföretagen utomlands har ökat antalet anställda. Det är en tydlig överflyttning av sysselsättningsuillfällen från Sverige till utlandet. och kapitalet följer naturligtvis med. Dir kapitalet investeras, där blir det också sysselsättning. Det är, som jag sade tidigare, bra att tillsätta en utredning. men det vore ännu bättre om man skärpte bestämmelserna för kapitalexporten. Argumentet att det inte är svenska pengar utan att de tas utomlands har vi hört förr. Det är ett gammalt argument. De pengar som man lånar upp utomlands är ändå pengar som företaget sätter sig I skuld för och som man skulle ha kunnat använda bättre på den inhemska marknaden för att befrämja sysselsättningen här hemma. Vad som behövs är en större press på stora företags hushållning, så att de inte smiter undan sitt ansvar i sådana här 10 frågor. I deta fall kan det visserligen tyckas att det är en liten fråga, men för dem som arbetar på Volvo-Pentafabriken i Uppsala är den mycket viktig.